Herr talman! Ledamot må »efter talmannens beprövande kunna erhålla ordet för kort genmäle, innefattande upplysning eller rättelse i anledning av föregående talares anförande eller bemötande av angrepp från dennes sida». Så står det i 12 § ordningsstadgan för kamrarna. När man sitter här träget i sin bänk och lyssnar till den långa raden av anföranden, önskar man ofta att vi kunde vidga rätten till replik. Påståenden kunde omedelbart bemötas, missuppfattningar rättas till och upplysningar ges, som kanske kunde göra långa utläggningar onödiga. Det skulle ge överlägngingarna karaktär mer av debatt, mindre av föredrag. Nu har vi inte denna replikrätt — åtminstone inte om jag har förstått ordningsstadgan rätt — om vi inte blir direkt angripna eller apostroferade. Jag kände denna önskan alldeles särskilt starkt när jag i går lyssnade, uppmärksamt som vanligt, till min vän herr Bengtsson i Varberg — jag ser honom tyvärr inte i kammaren. Om någon ser honom så be honom komma in, jag har litet att tala med honom om. Det var ett par uttalanden herr Bengtsson gjorde som jag gärna ville bemöta och några frågor som jag skulle vilja diskutera med honom. Det första gäller herr Bengtssons efterlysning av högerpartiets skattesänkningsalternativ. Vad vi hittills sett, sade herr Bengtsson, innebär stora skattesänkningar för de högsta inkomsttagarna och små för de lägre. Nej, herr Bengtsson, det förhåller sig inte på det sättet. I de förslag som högerpartiet lade fram förra året föreslog vi relativt större skattesänkningar för inkomster i mellanskikten, som hårdast drabbas av den starka och snabbt stigande progressiviteten. I skikten 16 000—138 000 kronor beskattningsbar inkomst föreslogs en sänkning i skatteskalan av åtta procentenheter och i skikten 20000— 24 000 kronor sex procentenheter. Dessa sänkningar gällde gifta och ensamstående barnförsörjare. För ensamstående var sänkningen störst i inkomstskikten 8 000—9 000 kronor med likaledes åtta procentenheter, och i inkomstskikten 10 000—12 000 kronor föreslogs sänkningen bli sex procentenheter. Jag vet inte om herr Bengtsson anser att dessa inkomsttagare hör till de allra högsta. Våra förslag till sänkningar i skatteskalan omfattade inte inkomstskikten över 40 000 kronor beskattningsbar inkomst för gifta och 12000 kronor för ensamstående. Inkomsttagare med högre inkomster än dessa skulle inte få större sänkningar än Övriga. Den andra fråga jag gärna skulle vilja diskutera med herr Bengtsson gäller arbetslöshetens omfattning. Herr Bengtsson sade att de borgerliga räknar in sådana som är i beredskapsarbete och under omskolning för att förstora arbetslöshetssiffrorna. Så är det inte. Vad vi begär är att man skall redovisa det verkliga läget på arbetsmarknaden. Låt mig vända på saken. Det förefaller som om socialdemokraterna med förkärlek använder procent och procentandelar när de talar om arbetslösheten. Det har finansministern gjort i finansplanen, och jag skall ta ett exempel som herr Bengtsson själv använde. Genom att använda dessa procentandelar låter det naturligtvis litet mjukare. Herr Bengtsson sade att arbetslösheten för tjänstemännen var endast 0,5 procent. Det låter ju väldigt litet, men bakom denna lilla procentandel ligger det dock mycket bekymmer och oro hos denna kategori. Det säger kanske mer att arbetsmarknadsstyrelsen räknar med en arbetsmarknadsutbildning under året för 2 000 tjänstemän, och enligt arbetsmarknadsstyrelsen är arbetslöshetstrenden för tjänstemännen klart uppåtgående. En annan intressant fråga som herr Bengtsson tog upp var vilka som skall räknas som arbetslösa. Det är alldeles felaktigt, menade herr Bengtsson, att räkna in dem som är i beredskapsarbete och under omskolning i denna siffra. Finansministern var inne på samma linje i sitt icke alldeles korta anförande i går. På ett sätt har herr Bengtsson rätt. Dessa människor är naturligtvis sysselsatta, men kan man alltid anse att de är sysselsatta i ett lönande och produktivt arbete och kan de räkna med en trygg och säker framtid? Självfallet ökar omskolningen deras möjligheter att erhålla produktiv och lönsam sysselsättning, men kan de garanteras ett välbetalt arbete efter genomgången omskolning? Det finns alltjämt brist på arbetskraft inom vissa områden, exempelvis på yrkesarbetare inom industrin. Men är denna brist så stor att den kan suga upp den omskolade arbetskraften? Är omskolningen direkt inriktad på att fylla dessa vakanser? Vi har år 1966 i anslutning till propositionen om arbetsmarknadspolitiken efterlyst metoder att redovisa resultaten och effekten av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, dvs. de rörlighetsfrämjande åtgärderna, omskolningen m.m., vilka åtgärder för varje år drar allt större kostnader. Alla de insatser arbetsmarknadsmyndigheterna gör i fråga om exempelvis beredskapsarbeten och omskolning är dock uttryck för hur många människor som inte har en trygg och säker anställning och ett lönsamt och meningsfullt arbete. Jag skall nämna några siffror för att försöka ge en bild av läget på arbetsmarknaden. I december 1966 var antalet på arbetsförmedlingarna anmälda arbetslösa något över 32 000. Ett år senare, alltså för ungefär en månad sedan, hade antalet stigit till 43 000. De preliminära siffrorna för januari i år är 60 000. Samtidigt sysselsattes i beredskapsarbete, arkivarbete och på omskolningskurser cirka 51 000. Det totala antalet arbetslösa enligt denna beräkning uppgick sålunda vid slutet av 1967 till omkring 94 000 personer. Dessa siffror säger emellertid inte allt om det verkliga läget. Det finns nämligen en stor s.k. dold arbetslöshet, som dock är ganska bristfälligt klarlagd. Statistiska centralbyrån gjorde i augusti 1967 en undersökning om den latenta arbetslösheten, dvs. rörande personer som skulle ha sökt arbete om de ansett sig kunna få ett lämpligt arbete på bostadsorten. Enligt denna skulle antalet arbetsvilliga uppgå till omkring 85 000, varav 63 000 vanligen arbetar på deltid och återstoden på heltid. Av den förra gruppen var omkring 34 000 gifta kvinnor. Det finns alltså en högst betydande arbetskraftsreseryv, som skulle ta arbete om det funnes ett lämpligt sådant. Även familjedaghemsutredningen har i sitt betänkande 1967 tagit upp frågan om arbetslösheten bland kvinnor. Enligt en av utredningen gjord intervjuundersökning skulle 208000 kvinnor med barn upp till 10 år gamla åtaga sig förvärvsarbete utom hemmet, om barntillsynen kunde ordnas på ett tillfredsställande sätt. Den officiella arbetslöshetsstatitiken säger sålunda långt ifrån allt om det verkliga läget på arhetsmarknaden. Jämförelser mellan olika länders arbetslöshetsprocent kan vara helt missvisande, om man inte vet huruvida beräkningsgrunderna är desamma i de olika länderna. Det är många andra delar av arbetsmarknadspolitiken jag skulle vilja ta upp till debatt, exempelvis frågan om invandringsoch minoritetspolitiken. Men det blir ju tillfälle att återkomma till dessa frågor senare under sessionen med anledning av propositioner och motioner. Jag skall, herr talman, gå över till ett helt annat område, som ligger mig varmt om hjärtat. Det sägs visserligen att man inte skall tala om den snö som föll i fjol. Men jag måste ändå göra ett litet avsteg från denna oftast mycket goda regel. Skälet härtill är att jag inte hade tillfälle att delta i riksdagsdebatten om en fråga som jag under många år följt med särskilt stor uppmärksamhet. Remissdebatten speglar ju opinioner bland medborgarna och i folkdjupet. Jag vill också framföra en sådan opinion, som jag upplevt särskilt starkt under de senaste månaderna. Under min vistelse i USA träffade jag många utlandssvenskar, som länge hoppats på och arbetat för att de skulle bli erkända inte bara som svenska medborgare, vilket de är, utan som fullmyndiga svenska medborgare. De' har kanske tidigare kunnat förstå att frågan om deras rösträtt varit förenad med vissa tekniska komplikationer, även om de självfallet ansett att det tagit orimligt lång tid att få denna fråga löst. Hittills har de åtminstone hyst hoppet om att de skulle tillerkännas rösträtt. Efter riksdagsbeslutet för något mer än en månad sedan har de låtit hoppet fara. Regeringsförslaget var inte ens en halvmesyr; man skulle snarare kunna kalla det för en femtedelsmesyr. När några klipska gossar äntligen funnit en vettig och tekniskt elegant lösning, kan utlandssvenskarna omöjligen förstå, varför regeringen skulle vara så restriktiv, ja rent ut sagt snål. Det är många : utlandssvenskar, som gör en betydande och värdefull insats genom att försvara Sveriges anseende ute i världen och som har en mycket god kännedom om svenska förhållanden, helt enkelt därför att detta ingår i deras arbetsuppgifter. De har det inte alltid så lätt när de skall tala för Sverige, så rikt på fönsterkrossare och äggkastare. De finner det nära nog mer förödmjukande att regeringen ställer krav på, som det hette i propositionen, »förtrogenhet med svensk samhällsutveckling och med de problem som är aktuella i den svenska dagspolitiken» än att som tidigare på grund av tekniska 'svårigheter inte ha haft några möjligheter att utöva sin rösträtt. Samma reaktion kommer till uttryck från deras sida när regeringen menar att förslagets femårs gräns inbegriper »alla de kategorier av utlandssvenskar som det är särskilt angeläget att få med». Det skulle således inte vara angeläget att få med de andra som råkat vara borta litet mer än fem år. Genom riksdagsbeslutet utestängs en lång rad välkända utlandskorrespondenter: Arne Thorén, Björn Ahlander, Sven Åhman och med honom hans duktiga och kunniga hustru vid svenska FN-missionen, Ingmar Lindmarker, alla i USA, Sven Aurén i Paris, Agne Hamrin i Rom, Per Persson och andra i London, Hans von Friesen i Västtyskland och många, många tidningskorrespondenter och andra. Nu får de för sina tidningars räkning som korrespondenter stå vid sidan om på valdagen och vemodigt betrakta kön av röstande svenska turister som utövar sin rösträtt vid svenska ambassader och konsulat och vilka alltså förutsätts vara väl förtrogna med svensk samhällsutveckling och de problem som är aktuella i den svenska dagspolitiken. I kön står även det lilla fåtal svenska medborgare som av regeringens nåd förlänats värdigheten att betraktas som fullmyndiga svenska medborgare. För en del av dessa senare kan det vara första och sista gången de kan utnyttja denna möjlighet; nästa gång — 1970 om författningsreformen, vilket vi skall hoppas, går igenom — kan de ha hamnat utanför det streck som regeringen dragit upp — om det inte sker någon ändring före 1970. Alla hade efter de uttalanden som gjorts och löften som avgivits av regeringen under årens lopp skäl att hoppas. Jag kommer ännu i dag ihåg utrikesministerns radiotal, som nybliven excellens om jag minns rätt, till utlandssvenskarna på juldagen för några år sedan. Intet utlandssvenskt öga kan ha varit torrt när han uttalade sina erkännsamma ord om utlandssvenskarnas insatser och deras vikt och betydelse. Paris för något mer än ett år sedan fick jag en livfull och roande skildring av statsminister Erlanders besök på klubben några år tidigare, 1963. Statsministern fick naturligtvis liksom vi som var där senare den eviga frågan: När får utlandssvenskarna rösträtt? Herr Erlander talade på sitt i sådana sammanhang vanliga charmerande sätt om att frågan stod inför sin lösning. Klubbens medlemmar fick det intrycket att det närmast var fråga om att klara av några små tekniska detaljer. De blev till den grad begeistrade att de vid sittande bord utropade statsministern till hedersledamot av klubben. Jag skulle tro att de närvarande var i stort sett desamma som när jag var där något senare. Få om ens någon av dem torde ha fått rösträtt. Flertalet faller för regeringens sinnrikt konstruerade femårsgiljotin. De vilseförda blev de stumma i Paris; de kan inte göra sin röst hörd, åtminstone inte vid valurnan. Tidigare kände de bitterhet, i dag är de — i USA, i England, i Italien, i Frankrike, i Schweiz och i många andra länder — indignerade; riksdagsprotokollet tillåter inte att jag använder starkare uttryck ur ärans och hjältarnas språk. Jag vet inte, herr talman, vad stadgarna för Svenska klubben i Paris säger om utropande av hedersledamöter, men för statsministern tycker jag dock att det borde kännas en aning genant att på sådana premisser ha upphöjts till denna värdighet.

Herr talman! Vad parlamentariska nämnden menat och föreslagit är numera något mindre intressant efter regeringens och den socialdemokratiska riksdagsgruppens uttalanden, som ju innebär att personer icke i fortsättningen skall införas i säkerhetspolisens register enbart därför att de tillhör ett visst politiskt parti eller sympatiserar med detta. Om detta uttalande omsättes i verkligheten innebär det en viktig förändring jämfört med det system, som har tillämpats hittills och som forifarande tillämpas. Vi noterar, såsom jag framhöll redan i ett anförande i går, givetvis med tillfredsställelse varje steg bort från det nuvarande systemet, som vi anser stå i strid med grundlagens bestämmelser. Parlamentariska nämndens meningar är naturligtvis ändå betydelsefulla att diskutera. Det handlar om ett utlåtande skrivet av representanter för de fyra s.k. stora partierna i riksdagen, och jag förmodar att dessa inte helt saknat kontakter med sina partiledningar när de tagit ståndpunkt till så viktiga frågor. Jag vill därför ta upp något av vad herr Johansson i Trollhättan framhållit. Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att han här velat diskutera sakfrågan. Jag anser dessa problem så allvarliga att de bör diskuteras utan alltför långtgående historiska referenser: Det handlar dock om dagens förhållanden och om de regler som nu skall tilllämpas. Herr Johansson anser tydligen att nämnden blivit misstolkad. Den vill i själva verket inte alls föreskriva skyldighet för den särskilda polisverksamheten att i centralregistret införa vissa slag av uppgifter, t.ex. medlemskap i ett politiskt ytterlighetsparti. Nämnden har emellertid heller inte tagit avstånd från det nu tillämpade systemet, som den själv utförligt beskriver. Och detta system innebär ju att medlemmar i och sympatisörer till vissa politiska partier redan i denna egenskap införes i registret. Vad nämnden uttalar i sina s.k. slutsatser kan därför rimligen inte tolkas på annat sätt än att den anser att det nuvarande systemet skall behållas. Hade nämnden varit kritisk mot detta system skulle den ha skrivit ungefär som herr Johansson nu uttryckt sig inför kammaren, men det har den inte gjort, vad det nu kan bero på. Ingen som läser nämndens utlåtande kan få någon annan uppfattning än att nämnden gillar det nuvarande systemet och vill att det skall fortsätta. Jag har hävdat åsikten att detta innebär en uppmaning till brott mot grundlagen. Nämnden blir kanske i tillfälle att inför justitieombudsmannen något exaktare utsäga vad den menar, om den nu menar något annat än vad jag och många andra, t.ex. den svenska tidningspressen, kunnat utläsa ur dess utlåtande. Herr talman! Jag framhöll redan i går att det är positivt att nämnden föreslår en differentiering av personalkontrollen och en större öppenhet kring dessa frågor. Men om det nu blir så att medlemskap eller annan anknytning till ett visst politiskt parti icke i och för sig skall motivera införande i registret, då måste väl konsekvensen också bli att reglerna för personkontroll ändras? Jag förutsätter givetvis att ur det nuvarande registret helt utrensas alla personer som står där endast på grund av sina politiska åsikter. Men detta borde då rimligen leda till att man heller inte kan utesluta folk från vissa anställningar enbart därför att de tillhör ett visst politiskt parti. Det enda logiska är att regeringen också på denna punkt utfäster sig att ta ett steg bort från det nuvarande systemet av åsiktsregistrering och personförföljelse. Varför skulle t.ex. inte den som röstar på vårt parti kunna vara polis, om han nu önskar det? Det är att utmana löjet, om man förklarar att ett sådant anställningsförhållande skulle utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att det är omöjligt att här i kammaren diskutera frågan om det nuvarande systemet och huruvida de rekommendationer som nämnden gör är förenliga eller icke förenliga med regeringsformens § 16 på grund av att jag skickat en anrhälan till justitieombuds mannen. Jag finner herr Johanssons argumentation något egendomlig. Men om herr Johansson inte önskar diskutera med mig här i kammaren rörande denna sak vill jag gärna inbjuda honom att utanför kammaren inför lämpligt forum diskutera frågan. Jag anser inte att en riksdagsman är förhindrad att göra det, och särskilt angeläget bör det vara för ledamöter av parlamentariska nämnden att föra denna diskussion. Till bemötande av herr Johanssons i Trollhättan senaste anmärkning vill jag säga att mitt partis historia verkligen inte behöver bortopereras. Det finns inga som helst bevis för att vårt parti på något sätt skulle ha handlat i strid med vårt lands intressen. Vad beträffar statsministerns anförande i går erinrar jag mig den gamla anekdoten om talaren som från sitt riksdagskansli hade fått ett tal med anvisningar utskrivet. Han läste också dessa anvisningar och på ett ställe stod det: Argumenten svaga, höj rösten! Det föreföll som om herr Erlander också hade ett sådant föredragsmanuskript där det på ett ställe stod: Argumenten svaga, erinra om praghändelserna!

Herr talman! Med hänsyn till att det ännu återstår 69 talare på talarlistan skall jag inskränka mig till att upplys ningsvis meddela herr Hermansson att huvuddelen av statsministerns anförande i går icke var utskrivet på förhand.

Herr talman! Människan spår, men Gud rår, var ett ordspråk som man förr i världen hade som förklaring när något inträffade som varken var planerat eller väntat. Så tycks också förhållandet i dag vara på arbetsmarknaden. För inte mer än två år sedan planerade man med helt andra utgångspunkter än nu. Detta visar svårigheten att med bestämdhet göra t.o.m. kortsiktiga prognoser. Jag tänker på de förutsättningar man arbetade efter och trumpetade ut för endast två år sedan, när målsättningen var att låglöneföretag och jordbruksföretag skulle försvinna för att arbetskraften skulle kunna placeras i exportföretag. Man har blivit bönhörd över hövan. Förhållandena är för väl kända för att jag skall behöva ge några exempel. Många av de företag som skulle tagit emot arbetskraften har utsatts för produktionsstörningar som i stället hos dem skapat arbetslöshet. När det gäller jordbruket ansågs det helt naturligt att industrilandet Sverige skulle importera billiga livsmedel. Att orsakerna till att priserna på importerade livsmedel i stor utsträckning var väsentligt lägre arbetslöner och omkostnader i de exporterande länderna ansågs tydligen inte vara något att ta hänsyn till. Man blev emellertid en aning förvånad när man i Aftonbladet den 15 januari i år läste anklagelser med feta rubriker mot försvaret, som hade köpt förnödenheter utanför landets gränser. Jag reagerade på samma sätt — inte mot försvaret, men mot att möjligheterna till dylika inköp funnits — men jag förstår inte konsekvensen i att i en situation reagera på ett sätt och i en annan på ett annat. Nu är det emellertid så att endast den som har skon på sig vet var den klämmer. I dag måste det ligga i allas vårt intresse att vi kan bevara sysselsättningen på alla områden inom landet. Det tycks mig som om socialdemokraternas syn på jordbruket hade förändrats på ett glädjande sätt. Man talar i dag med mindre bokstäver om jordbrukets nedläggning — i dag gäller det i första hand att söka skapa arbetstillfällen. Anledningen härtill är kanske inte själens omvandling utan att man insett hur farligt det är att dela in människorna i lönsamhetsklasser. Jordbruksnedläggelserna går i dag ändå mycket fort. Att försörjningen inte blir sämre i år beror på att vi har fått en exceptionellt stor skörd, som jag hoppas till både landets och jordbrukarnas fromma. Denna bild av en god skörd är emellertid inte enhetlig. Många har fått vidkännas stora förluster på grund av torka eller dåligt bärgningsväder. De har erfarit att det skördeskadeskydd som finns inte fyller de krav man har rätt att ställa. Målsättningen för jordbruket står emellertid kvar, och rationaliseringen fortsätter. Ingen har någonting att erinra mot fastighetsförbättringarna, som fortgår och skapar ett bättre underlag för produktionen. Redan när riksdagen fattade besluten var vi medvetna om att stora arealer skulle komma att tagas ur produktionen. Efteråt har nya beräkningar och prognoser gjorts av lantbruksstyrelsen, vilka visar att nedläggelser kommer att äga rum i betydligt större utsträckning än vad som tidigare var förutsett. Man har gjort upp en katalog och indelat landet i olika områden, dels sådana där statens hjälp till rationalisering skall sättas in, dels sådana där inga åtgärder skall vidtagas, trots att det inom dessa mycket stora områden finns smärre områden som väl skulle lämpa sig för jordbruk. Dessa besked har lagt en förlamande hand över dessa bygder, som nu anser sig utlämnade. Jordbrukskvarten i radio på söndagsmorgnarna diskuterades förra söndagen södra Älvsborgs län från dessa synpunkter. Kategoriskt försvarades de planerade nedläggningarna, som syftar till att endast ungefär en tredjedel av dagens jordbruk skall vara kvar. Mot erinringar om arbetslösheten påpekades att en tillfällig sådan inte fick rubba någonting härvidlag. Hur stor den eventuellt disponibla arbetskraften var redovisades inte, lika litet som åldersfördelningen. Man nämnde inte heller hur den skulle placeras. Uppenbarligen vet inte den ena handen vad den andra gör. Man friställer arbetskraft utan att kunna erbjuda något annat, och bostadsproblemet har man heller inte löst. Detta kan knappast kallas planering. Alternativet för den friställda åkerjorden är skogsplantering — också den i dagsläget en tvivelaktig investering. Resultatet blir månhända en förbuskning av stora områden — en utveckling som varken från ekonomisk eller från naturvårdande synpunkt kan vara riktig. I det sistnämnda avseendet, där regeringen nu har börjat visa intresse, har det sagts att jordbruksaspekter inte får anläggas. Låt mig bara slå fast att den svenska naturen är en kulturprodukt! Skall ljusa grönområden bevaras, måste det sättas in särskilda åtgärder. Det tycks mig vara alldeles för tidigt att — som man gjorde i jordbruksprogrammet — redan nu utdöma möjligheterna av betesproduktion. Vi har erfarenhet av att andra åtgärder kan bli mycket kostnadskrävande. Jag har här endast berört ett område i landet, nämligen det som behandlades i radioprogrammet. Dock är jag medveten om att samma problem finns över hela landet. Man har nog anledning att närma sig det med en viss varsamhet. Slutresultatet blir ytterligare glesbygder. Uttunningen kommer att ske i accelererat tempo allteftersom den i släptåg för med sig en på många sätt försämrad service. Jag skall, herr talman, beröra en an nän faktor som har betydelse just för landsbygden, nämligen SJ:s aviserade framtidspolitik. Alla är vi överens om att SJ skall :skötas som ett affärsföretag, men därifrån till att acceptera den nedrustning av servicen som förekommit är steget långt. Många företag kämpar med ekonomiska svårigheter; det är sätten att bemästra dem som är olika. SJ har här ett stort ansvar som monopolföretag. I stället för att genomföra försämringar borde man överväga att göra sin vara mer köpvärd. Vi som bor avlägset från de stora centra har fått påtagliga försämringar vad gäller både godsoch persontrafik. Låt mig ta ett exempel som jag själv har erfarit för några år sedan. Vi skulle försöka få till stånd en samordning av skjutsandet av skolbarn till gymnasiet i närmaste stad. Det fanns SJ-bussår, det fanns järnväg, och vi var också medvetna om att SJ-bussen utgick från en järnvägsstation. Vi trodde alltså att det här skulle finnas möjligheter att först använda järnvägen och sedan gå över till SJ-bussen. Men döm om vår häpnad när vi konstaterade, att den buss som tillhörde SJ gick en minut innan det persontåg kom in på stationen som vi skulle använda! Det var alltså omöjligt att använda denna förbindelse. Medan jag var inne på stationen för att undersöka dessa möjligheter försökte jag också få köpa månadsbiljett till den här bussen — den utgick från en plats som var belägen fem meter från stationshuset. Det förklarades för mig att biljetter till bussen kunde man ju inte sälja där. Man kunde sälja biljetter till järnvägen men inte till bussen; sådana skulle köpas på bussen. Jag kunde alltså inte köpa en bussbiljett mellan Moholm och Mariestad, men det är möjligt att jag hade fått bättre service, om jag skulle ha haft kombinerad järnvägsoch flygbiljett till Berlin eller någon annanstans. Jag tror inte att den servicen har varit nyttig för SJ. Resultatet för SJ blev naturligtvis att företaget förlorade dessa transporter. Varor fraktas heller inte den närmaste vägen utan körs långa vägar innan de når slutstationen, varför frakttiderna har blivit längre. Jag är beredd att lämna exempel på detta också. Vi vet att många stationer i framtiden kommer att läggas ned, och vi får väl räkna med att även långresenärerna i framtiden kommer att få stå vid vägkanten och vänta på de försenade bussarna från SJ. Detta kan inte vara ett bra sätt att stimulera köplusten för vad SJ har att sälja, i varje fall inte att stimulera köplusten för dem som bor avlägset från de stora centra som SJ har utsett. Svenska folkets egen järnväg är SJ från och med nu definitivt inte! Här finns plats för ett nytänkande och en mera serviceinriktad anda, inte minst för att reparera tidigare försummelser. Att systemet hittills fungerat beror framför allt på den personal runt om i landet som verkligen har gjort allt för att klara upp den svåra situation som den försatts i på grund av vad SJ gjort. Herr talman! Ett annat stort problem är vårdområdena. Riksdagen har beslutat att landstingen skall vara huvudmän för sjukvården, och detta har vi väl ingenting att erinra mot. Landstingen bör kunna sköta den uppgiften. För detta krävs emellertid en målmedveten planering, där hänsyn måste tagas till varje landstings speciella problem. Mitt eget landsting har gjort denna planering och redovisat en framtida utbyggnad av sjukvården, ett förslag som såvitt jag förstår av pressen betraktades såsom utomordentligt och framsynt. Jag är medveten om att staten måste ålägga landstingen vissa begränsningar, men det är farligt att inge folk den uppfattningen, att dessa begränsningar endast skulle vara temporära och att landstingens handlingsfrihet inom rimlig tid skulle komma att återställas. Vi har smärtsamt fått erfara centraliseringens vådor. Landstinget i mitt län förespeglades exempelvis att projekte ringen för lasarettet i Mariestad skulle få fortsätta men att tillståndet för tillfället inte kunde beviljas, för att så småningom, efter projekteringskostnader för fyra—sex miljoner kronor, få tillståndet till sjukhusbygget definitivt avslaget. Detta kan väl ändå inte vara ett exempel på det kommunala sambandet! Ett ekonomiskt riktigt handlande är det definitivt inte. Här finns från myndigheternas sida plats för en omprövning. Jag vill bara erinra om att länet i sin helhet liksom städerna som finns i länet i dag hade behövt utnyttja varje möjlighet till sysselsättning. Vi har också tidigare erfarit dessa negativa yttringar. Jag erinrar mig ett tillfälle för några år sedan, när man med hjälp av investeringsfonderna ville bygga ut ett företag i en av våra glesbygder. Man ville använda sin egen investeringfond till detta, men förslaget avböjdes från högre ort. Det borde nog visas litet mer förståelse från myndigheterna för våra lokala problem, även om vi naturligtvis ligger långt från Stockholms horisont, kanske t.o.m. inte är med i dess planeringar. Lokalt är de emellertid av största betydelse. Låt mig så avslutningsvis, herr talman, uttrycka den förhoppningen att man inte anlägger några kortsiktiga synpunkter på problemen för den yrkesfiskargrupp, som utan egen förskyllan fått se sina utkomstmöjligheter spolieras. Den psykos som uppstått efter en serie uttalanden har lett till att inte ens efter klara bevis för att fisken är tjänlig som människoföda har dessa problem kunnat bringas att upphöra. Vem bär ansvaret? Sannerligen inte den enskilde fiskaren, som såvitt jag vet inte använder mer kvicksilver än vad han möjligen har i sina termometrar. Det är uppenbarligen samhällets brist på kontroll och gjorda uttalanden som inte varit tillräckligt nyanserade, som varit skulden till denna svåra belägen het. Här bör samhället se till att fiskarna hålles skadeslösa. Eftersom jag ser att jordbruksministern är inne i kammaren, ber jag att till honom få uttala ett tack för att han i varje fall har tagit ett första initiativ till detta.

Herr talman! Jag vill först säga några ord om de bistra problem som med knuten hand klappar på portarna till den bygd där jag bott under några decennier. Konstsilkes avveckling eller nedläggelse är nu ett faktum. Man kan bara djupt beklaga detta. Fabriken har sysselsatt cirka 500 människor. Nu måste alla ansträngningar inriktas på att lösa omställningsoch sysselsättningsfrågorna för dem som blivit friställda. Säkerligen behövs som medverkande både lokala krafter och initiativ från samhällets sida. Jag har den tron att de positiva åtgärder som: Konstsilkes ägare ställt i utsikt och som skulle ge arbete åt de friställda kommer att ge resultat. Det är omöjligt för dem som inte har »inside informations» att få en klar och entydig bild av alla de faktorer som lett till nedläggning av denna industri. Nya industrier som lokaliseras till vår bygd och utvidgning av andra kan väl på sikt lösa nuvarande svåra problem. Uppgifter om möjligheterna att fortsätta med driften av Konstsilke har i pressen växlat som bilderna i ett kalejdoskop. En stiftelse ville fortsätta driften, men så kom meddelandet om att den största kunden, Trelleborgs gummifabrik, dragit sig tillbaka som beställare. Senare publicerades ett yttrande från Textilarbetarförbundets styrelse att man där ansåg att en nedläggning var ofrånkomlig. Arbetsmarknadsstyrelsen sade sedan detsamma. Man kan beklaga det skedda men står naturligtvis frågande inför orsakerna. Från industrihåll säger man att industrin helt enkelt inte är lönsam. Konjunkturerna för denna industri är vi kande i hela världen. En redogörelse för orsakssammanhangen skulle naturligtvis vara mycket välgörande för alla. Jag har bara velat snudda vid denna fråga och skall säga några ord i allmänhet om textil och konfektion. Vi vet redan att textilmarknaden i vårt land under år 1968 präglas av en mycket hård konkurrens dels mellan olika importörer, dels mellan dessa och den svenska produktionen. Den kraftigt ökade importen och den oförändrade produktionen innebär en tillförselökning till marknaden som inte uppväges vare sig av en ökande konsumtion eller av en motsvarande ökande export. Det är den trista verkligheten att lågprisimporten alltjämt är det stora problemet. Per capita importerar Sverige mer textiloch konfektionsvaror från lågprisländerna än något med oss jämställt industriland. Det kan även vara riktigt att säga att trots den mycket omdiskuterade begränsningen av koreaimporten 1966, som innebär ett stopp av importökningen, importerar Sverige i dag mer trikåvaror från Korea än en rad industriländer tillsammans. Värdet av denna import uppgår till nära 45 miljoner kronor per år. Jag tror att starka skäl kan åberopas för att vårt land bör slå vakt om både textiloch konfektionsindustrin. Det finns andra industrigrenar som är i samma läge och om vilka man kan säga samma sak, men jag kan inte beröra dessa i mitt korta anförande. Den svenska textilindustrin räknar i dag 621 företag med sammanlagt drygt 44 000 anställda. Exporten uppgår till 453 miljonor kronor. Insatt i det totala sammanhanget imponerar siffran kanske inte på så många, men den bör dock redovisas. Då vi tydligen står inför för oss ovanligt stora sysselsättningssvårigheter, bör även en hotande friställning av arbetskraft inom denna sektor komma med i bilden. Nu säger en hel del människor: Ja, kan andra länder tillverka varor lika bra som våra och mycket billigare, är det väl bara bra och då skall vi väl köpa av dem! Hjälper man därtill människor i dessa länder, så är det ju så mycket bättre. Resonemanget kan verka bestickande, men det är nog i både enklaste och billigaste laget. Varken företagare eller arbetstagare kan se någon bärighet i denna förenkling av frågeställningen. Vi har i vårt land att utstå en våldsam konkurrens från likartade varor, importerade från länder där ekonomiska men framför allt politiska förhållanden gjort det möjligt att exportera varor till priser, som ofta inte ens motsvarar kostnaderna för de råvaror som ingått i motsvarande svenska produkter. På grund av i dessa länder rådande politiska förhållanden och därav följande ofta upprörande underbetalning av arbetskraften, har vi mycket små eller inga möjligheter att konkurrera prismässigt om dessa varor. Textiloch konfektionsindustri brukar ju räknas till den lågavlönade, men vi har dock, globalt betraktat, världens högsta konfektionslöner utanför USA. Den svällande importen från låglöneländerna, trycket därav och följdverkningarna är inte obekanta för regeringen. Importen från Hongkong har ökat med 60 procent och importen från Jugoslavien med fantastiska 163 procent under de tio första månaderna 1967 jämfört med samma period år 1966. Den jugoslaviska jätteökningen beror på vår stora import av kostymer. Om den siffra jag fått, 300 000 kostymer till Sverige under vintern och våren 1968, är riktig — den har redovisats i pressen, och jag har inte sett några dementier — skulle det i klartext innebära att importen utgör en tredjedel av den svenska kostymproduktionen. Det lär inte vara möjligt att ta emot en dylik import utan att det ger utslag både för företag och för arbetstagare. På många områden har det svenska näringslivet att kämpa med sysselsättningssvårigheter. Jössefors, Ljusdal, Nykroppa och Linde är purfärska exempel. Omskolning för nya arbetsuppgifter är en god sak, och man kan ge ett erkännande för alla de ansträngningar som görs, men vi vet alla att många efter omskolningen står lika friställda som när de slutade sitt gamla jobb. Jag tror att situationen blir särskilt allvarlig när man betänker att 30 procent av den manliga och 35 procent av den kvinnliga arbetskraften inom textiloch konfektionsindustrin är över 50 år. De har utomordentligt svårt att få nya anställningar. Den svenska textiloch konfektionsindustrin framstår enligt samstämmiga vittnesbörd — inte minst från utländskt experthåll — som en av världens mest rationaliserade och mest effektiva industrier. Detta kan man förstå när man vet att kapitalinvesteringarna i maskiner för vissa arbeten inom spinnerier, väverier och inom viss del av trikåindustrin utgör mellan 750 000 och 1 miljon kronor. Man räknar kallt med att en tiptop maskinell utrustning med god lönsamhet kan ersättas efter fyra, fem år. Det lär då inte finnas några möjligheter till vidare rationalisering. Importen särskilt från Hongkong och Jugoslavien har under åren 1965—1967 medfört ett stort antal företagsnedläggelser och friställning av ett par tusen arbetstagare. Första halvåret 1968 beräknas ytterligare 1200 pesoner ha drabbats av friställning. Ordföranden i Svenska beklädnadsarbetareförbundet Valter Sjöberg säger helt summariskt: »Ökande konfektionsimport är ett hot för vår existens.» Han talar då för 31000 arbetare. I de siffror jag nämnt innefattas inte den stora arbetslöshet som under senare tid inte minst i Sjuhäradsbygden drabbat en mängd s.k. lönsömmare. Även om man från industrihåll vädjar till statsmakterna att vidtaga skynd samma åtgärder för att hålla konfektionsimporten under kontroll, har jag inte hört någon önska eller plädera för upphävandet av vår fria handelspolitik. Några protektionistiska utsvävningar vill nog ingen vara med om. Vad man står undrande inför är varför inte alla andra västeuropeiska länder lika fritt som vi skulle kunna ta emot sin anpart av lågprisimporten, så att denna fördelades någorlunda rättvist. Det är ju en sak att verka för.

De hundratusentals herrkostymer, som kommer från Jugoslavien, kostar enligt uppgifter jag fått 75, 80 eller 90 kronor. Samma kostym kostar i material och tillverkning i vårt land cirka 180 kronor. Importpriset för ett par byxor från Jugoslavien är, som herr Hagnell för en stund sedan påpekade, 21 kronor. Ett par svenska byxor i samma kvalitet kostar 50 kronor. Det är här fråga om osunda priser och en osund import, för att citera herr Ericssons i Kinna ord i går i första kammaren. Jag har i minne, att handelsminister Lange för något år sedan med betonande av att vår målsättning är att underlätta handeln med u-länderna sade, att om betydande svårigheter skulle uppstå för textiloch beklädnadsindustrin, så har vi möjligheter att skydda oss. Vore det inte skäl i att nu ta till det skyddet! Det är, tycker jag, något besynnerligt att vår regering skall finna det svårare än regeringarna i t.ex. Frankrike, Holland eller Schweiz att hålla en kvävande och osund import under kontroll. Återverkningarna är katastrofala inte bara för den svenska konfektionsindustrin utan också för de svenska ylleväverierna, vilkas största kunder är de svenska konfektionsföretagen. Jag har svårt att tänka mig att en aldrig så rationaliserad textiloch konfektionsindustri kan leva om den inte kan arbeta i fri konkurrens med andra på någorlunda lika villkor. Mot industrier i länder med politisk prissättning på sina produkter har vår industri ingen som helst chans. Jag var i Jugoslavien en månad 1966. Jag kan försäkra att det där var lika omöjligt att köpa en herrkostym av just den typ och kvalitet som exporteras till Sverige för 85 kronor som att åka trampeykel till månen. Den osunda importen har nu så allvarligt rubbat avsättningsmöjligheterna, att något måste göras om man vill låta denna industri leva. Även den s.k. tyngre konfektionen — herrkostymer, damkappor, överrockar, jackor och byxor — väller in över gränserna till priser som är onormala. Prisoch kartellnämnden har utrett situationen och redovisar, att importvärdet för importerade färdiga plagg i grupperna trikå och kläder uppgick till 460 miljoner år 1965 och 496 miljoner kronor år 1966. År 1967 visar en ännu större stegring, då enbart konfektionen ökade med 37 procent. Från Hongkong kommer Överrockar, jackor och långbyxor av alla kategorier. Herrjackor i ylle kostar 20 kronor — en tredjedel av det svenska priset. 70 procent av gosslångbyxorna i ylle och 90 procent av lättare flicklångbyxor kom från Hongkong. Ett enda importexempel kan nämnas: 958 000 par byxor och 192 000 jackor innebär en fördubbling på ett enda år. Särskilt intressant är att svenska firmor, bland dem KF, lägger ut beställningar på billiga kostymer i Jugoslavien. Man kan fråga sig: Vilka medel har svensk industri att konkurrensmässigt möta en import som inte bygger på produktionsoch marknadsmässig fri konkurrens? Svaret måste bli: Inga. Det går inte längre att tala om kvalitet och design. Resultatet har blivit att en rad företag i vårt land har lagts ned och att andra kämpar med stora svårigheter och företar driftinskränkningar. Tillfälligt kan väl en viss hjälp ges genom att man till svenska företag dirigerar statliga beställningar, och jag vet att så sker nu, men därmed är problemen inte lösta. För många framstår det som en högst underlig politik att stora statliga beställningar går till utländska fabriker under den svåra sysselsättningskris vi nu upplever. Jag skall dock inte beröra denna fråga; den har tagits upp av herr Persson i Heden och herr Westberg i enkla frågor, som kommer att besvaras nästa vecka. Jag läser med stort intresse tidningen Beklädnadsfolket. I nummer 16, 1967 säger tidningen: »Vår inställning till problemet är klargjord sedan länge. Vi anser att ett fritt utbyte över gränserna är det riktiga, men vi har aldrig stuckit under stol med att förutsättningen för den politiken är att fullsysselsättningen klaras. Lyckas inte detta måste inställningen omprövas. Människors väl och ve går före principer.» Dessa ord bör ses mot bakgrunden av den fortsatta lågprisimporten speciellt från Hongkong och Jugoslavien. Den kan — om lågprisimporten ökar i samma takt som nu, dvs. med 30— 40 procent om året — enligt Konfektionsindustriföreningen få till följd att 3 000 arbetstagare friställs årligen. Vågar man hävda att våra basindustrier har en obegränsad förmåga att skapa sysselsättning? Den aktuella verkligheten pekar, tycker jag, inte på det; våra basindustrier kan inte suga upp hur mycket friställd arbetskraft som helst. Jag har svårt att tänka mig att samhällets resurser att föra en företags stimulerande och skyddande politik skulle vara uttömda även om man inte vill använda tullvapnet. När vi drivit det fria handelsutbytets linje så har vi väl förutsatt en i stort sett likvärdig liberalisering i med oss likvärdiga stater. Och när vi hävdat att en liberal handelspolitik är den riktiga, så har vi väl förutsatt en konkurrens på i stort sett lika villkor. Herr talman! Jag vill sluta med ett citat: »När vi hävdat den fria handelslinjen räknade vi ju med att få med våra konkurrenter jämförbara marknadsmöjligheter. Men vi har under åren mött kvoteringar vid gränsportarna utåt, men har stått oförsvarade mot flöden in. Inte heller avsåg man väl att skapa möjligheter för diktaturer att ohämmat exportera sina lågeller svältlöner hit och inte heller att Sverige ensamt skulle ställa sig mitt i ösregnet, när alla grannar skaffar sig täta paraplyer.» Så skrev Västgöta-Demokraten för ett par år sedan. Det är något av det klokaste som sagts i debatten. Dessa ord är lika relevanta i dag i januari 1968. Jag lyssnade i går med största intresse till herr Ericsson i Kinna i första kammaren. Det var ett synnerligen klokt tal. Om de synpunkter han anlade på textiloch konfektionskrisen blir ledande för regeringen, ljusnar det kanske för morgondagen.

Herr talman! Vi har nu kommit så långt på talarlistan att jag har funderat mycket för att kunna hitta på något att säga som ingen tidigare har sagt. Men nu har jag kommit på något som jag skulle vilja nämna. Jag vill faktiskt frambära ett tack till finansministern — jag beklagar att han inte är här, men han kanske hör det ändå därför att han har tagit mod till sig att genomföra en reform som vi har talat om och väntat på länge, nämligen slopande av mantalsskrivningen. Det är ju tusentals människor som har sysslat med det digra arbetet i stad och på land. Ute i kommunerna har roteombuden fått nedlägga fantastiskt mycken möda på ett helt och hållet onödigt arbete. Det strålande i reformen var ju att finansministern vågade ta till ett ordentligt bötesbelopp för den som underlåter att anmäla sig till folkbokföringen när han flyttar. Man tycker ju att människorna bör kunna göra det utan att det kan betraktas som något särskilt besvärligt. Om de inte gör det kommer det att kosta 500 kronor. Det tycker jag är en bra summa som folk ändå har litet respekt för. Det var alltså det som var nytt att säga. Vidare skall väl jag liksom aila andra säga några ord om det som intresserar mig. Vi har nämligen nu kommit så långt att de stora frågorna redan hunnit debatteras från alla synpunkter. Vi kan därför få syssla litet med de småsaker som intresserar oss personligen var och en men som i och för sig är mycket viktiga. För min egen del har jag varit otroligt intresserad av det sociala arbetet. Jag har gjort så mycket jag har orkat med och hunnit med på det området. Särskilt vill jag nu säga några ord om ungdomsvårdsskolorna. Man kanske ler — men kammaren är ju ganska tom, så att risken är inte så stor — och tänker: Vad skall den gamle gubben ha att säga om ungdomen? Men det är inte utan att jag har en hel del synpunkter att framföra på denna fråga. Jag har tillhört dem som på förtroendemannasidan har sysslat med ungdomsvårdsskola sedan år 1927. Jag har varit med då denna vård sköttes av enskilda — det var enskilda människor som då handhade denna vård. Sedan tog landstingen så småningom hand om vården, varefter den överfördes på staten. Vi har nu en hel rad av ungdomsvårdsskolor som gör sitt allra bästa — jag vågar säga det — för dessa ungdomar som av en eller annan anledning kommit på sned i livet. Det bekymmersamma är att just detta klientel har kommit på fel väg här i livet av orsaker som de själva inte har så stor del i. Det finns så mycket övrigt att önska i fråga om den miljö de kommer ifrån. De är beklagansvärda på grund av dålig hemmiljö eller avsaknanden av hem. När dessa ungdomar kommer till oss är de aggressiva mot samhället, mot vården och vårdarna. Den som inte känner till förhållandena begriper inte hur människor i så unga år kan vara så vildvuxna som de ofta är. Det är viktigt att vården sker på bästa möjliga sätt. Ingen kan generellt säga vad som är det absolut riktigaste, ty det är fråga om många olika slags individer med olika utgångsläge. Det är också mycket som ligger dessa ungdomar i fatet. Oerhört viktigt är emellertid att de som skall vårda ungdomarna är så lämpliga som möjligt. Därför är utbildningen av vårdpersonalen en utomordentligt viktig sak. Men det gäller inte bara att ha fått utbildning. Personerna i fråga måste också vara intresserade av att hjälpa dessa ungdomar till rätta i livet, ja, det måste till verklig människokärlek. Finns inte sådan är arbetet dömt att misslyckas. Det får inte heller finnas någon distans inom den grupp av befattningshavare som skall handha arbetet utan de måste arbeta i team om det skall lyckas, och alla måste som sagt vara intresserade. Åtskilligt har nog förbättrats på det här området. Vi har fått mera personal men mycket återstår att göra. Det primära är att vi måste göra alla medvetna om att det inte bara är ett privilegium att vara medborgare i ett fritt land, i en demokrati, utan att det också medför skyldigheter gentemot medmänniskorna och samhället. Vi skall ju inte bara ha något att leva av utan helst också ha någonting att leva för. Denna inställning är oerhört viktig då det gäller den miljöpolitik som jag tror att nästan alla här talat om i ett eller annat sammanhang, och det parti jag själv tillhör har också hävdat detta. Många ungdomar — och inte bara de som det här är fråga om — har också fått känna på verkningarna av strukturomvandlingen i form av arbetslöshet. När ungdomarna slutar på ungdomsvårdsskolan har vi det så ordnat, att de tas om hand i fosterhem, och denna fortsatta vård är utomordentligt värdefull. På alla möjliga sätt har också förbättringar här genomförts, genom högre ersättningar osv.

Det är viktigt att vi ger ungdomarna arbete så fort som möjligt. Nu hindras de ofta från att komma ut i arbetslivet, och som alla vet blir följden då lätt gängbildningar.

Detta är inte något som man kan blunda för eller skaka av sig. Många gör det. De klagar och klankar bara på ungdomen, trots att ansvaret ju är vårt. Vi äldre har inte kunnat fylla våra uppgifter gentemot ungdomen.

Vad strukturomvandlingen angår har jag min bestämda uppfattning om den. De centraliseringar och rationaliseringar som eftersträvas har onekligen i många fall lett till en snedvridning av näringslivet. Den omstruktureringen måste naturligtvis ske, men den har nog gått litet för snabbt. Vi är ändå ett litet folk i ett till ytan stort land. Därför blir verkningarna av nedläggningen av företag och jordbruk mycket kännbara, och vi får ute i landet inte så mycket glädje av att bo i ett stort land, i synnerhet inte om vi skall öka bebyggelsen i bara tre områden och lägga resten av landet öde. Inte heller är det föredömligt att på ett oanständigt sätt utnyttja u-ländernas billiga arbetskraft, samtidigt som vi skänker en liten slant till dessa länder. Den saken har herr Gustafsson i Borås redan utförligt talat om. Vad sedan punktskatterna angår undrar jag om de är så lyckliga för vårt näringsliv. Vi har ju sådana skatter på vissa områden, och många företag lider av dem. Vanligt är också att enskilda företag utsättes för stark kritik när det går dåligt för näringslivet, men det är inte bara enskilda företag som det går dåligt för. Det är inte bara på dem det beror att vi börjar få stora glesbygdsområden i landet. även inom de statliga företagen försiggår en stark omstrukturering, t.ex. inom statens järnvägar, postverket, domsagorna och när det gäller avvecklingen av den statliga servicen ute i bygderna. Jag tänker här t.ex. på indragning av distriktssköterskor och liknande. Sådant kan inte vara befrämjande för vare sig människorna eller samhället. Man kan också se på sammanläggningen av kommuner. Där har vi nu kommit så långt, att man till och med vill sammanlägga två städer som har varit självständiga i 300 eller till och med 400 år. Vad medför ett sådant införlivande av en hel kommun med en annan? Jo, den kommunala servicen försämras, vilket också flera av de tidigare talarna berört. Visst är det nödvändigt med planering, men den skall vara till för människornas skull. Det finns risk för att människornas miljö, trygghet och försörjning påverkas i negativ i stället för — som vi alla önskar — positiv riktning. De nämnda problemen bottnar i kraven på ökad standard. Någon av talar na under förmiddagen framhöll att jakten efter standard inte får gå så långt att trivseln går förlorad och att de fördelar som man önskar vinna därigenom förfelar sitt syfte. är det då inte bättre att först tillgodose tryggheten och trivseln? Då kommer kanske standarden att öka på köpet. Individens trivsel och trygghet är grundläggande för samhällets framåtskridande. Det har erfarenheten visat. Då kanske samhället också slipper att i framtiden satsa miljarder av sina resurser på att reparera de skador som annars uppstår. Jag skall inte gå närmare in på dessa skador, eftersom de tre närmast föregående talarna har tagit upp dem. De har var och en på sitt sätt drastiskt framhållit dessa skadeverkningar i samhället. Centraliseringen har emellertid en annan effekt, nämligen faran för ökad byråkratisering, som leder till en — jag vågar säga det — fördyrad och försämrad administration. För dem som skall leta sig fram i den byråkratiska djungeln bidrar detta till att skapa en större vilsenhet. Vi står i år inför ett intressant val, och jag vill utan att hålla något valtal avsluta mitt anförande med några ord om detta. När vi nu gemensamt med folkets hjälp skall bestämma om samhällets framtid hjälper det enligt min mening inte — och om detta är jag kanske rätt ensam — med vare sig kverulans eller jämmer. Jag har besökt rätt många andra stater och har ganska ingående studerat deras ekonomiska och politiska system. Vi har i vårt land arbetat oss ifrån feodalism fram till demokrati från att vid 1900-talets början hade vi ett feodalt system och mycket utpräglade klasskillnader. Klassskillnaderna består väl fortfarande även om de tar sig andra uttryck. Det gäller att förbättra förhållandet mellan människorna, och man bör hjälpa till både från regeringspartiet och från oppositionen i strävandena att försvara det demokratiska system som vi har.

Herr talman! Den ökande och i vissa hänseenden allt farligare brottsligheten har diskuterats livligt under årens lopp. Många utlåtanden och betänkanden inom kriminalpolitikens område har framlagts, stora reformer har lagfästs och många ansträngningar har gjorts för alt omsätta dem i praktiken. Men resultatei av allt detta är tyvärr inte uppmuntrande; utvecklingen oroar med rätta svenska folket och den borde oroa även oss i riksdagen. Människorna känner allt större osäkerhet till liv och egendom samtidigt som respekten för lag och ordning vacklar. Antalet brott av brottsbalkskaraktär utgjorde under år 1966 inte mindre än 410 000, vilket innebär praktiskt taget en fördubbling under den senaste tioårsperioden. Samtidigt är uppklaringsprocenten av brotten oroväckande låg; chansen att klara sig undan upptäckt för den som i Stockholm tillgriper en bil är inte mindre än 90 procent. Ligisternas uppträdande blir alltmer provokativt och hänsynslösheten mot ordningsmaktens företrädare alltmer markerad. I detta läge är det uppseendeväckande att konstatera den osäkerhet som regeringen och inte minst statsministern lägger i dagen då det gäller regeringens uppfattning om hur lag och ordning skall upprätthållas. Situationen är orande både därför att omfattningen av den skadebringande brottsligheten är stor och därför att de faktiska möjligheterna att motverka denna brottslighet förefaller beklämmande små. Vi svävar dessutom i en stor okunnighet när det gäller centrala delar av kriminologin och saknar tillräckligt underlag för att kunna bedöma sådana väsentliga frågor som sambandet mellan allmänprevention och individualprevention samt i anslutning härtill sambandet mellan anstaltsvård och frivård. Vi väntar alltjämt på en utbyggnad av resurserna för den kriminologiska forskningen vilka fortfarande är helt otillräckliga. Det är på tiden att behovet av forskningsresurser blir klarlagt. Flera faktorer har naturligtvis betydelse när det gäller att avhålla den enskilde från att begå brott, men jag skall bara uppehålla mig vid den centrala frågan, nämligen om människornas etiska inställning till dessa frågor. Det är angeläget att bibringa de unga förståelse för vikten av rättsordningens upprätthållande och för de normer och den hänsyn som måste prägla samlevnaden människor emellan i ett demokratiskt samhälle. Denna fråga är av grundläggande betydelse såväl för oss som i hemmen är fostrare av barn som för skolan. Självfallet finns det anledning att erinra om den synnerligen stora betydelse som massmedia har i detta sammanhang. — Men det tjänar inte mycket till att slå sig till ro i väntan på de forskningsresultat som vi hoppas så småningom skall komma, utan man måste komplettera forskningen med åtgärder på kortare sikt. Den utveckling jag här försökt skissera har naturligtvis lett till en stor arbetsbelastning för både domstolsväsendet och polisväsendet. Den förstärkning av polisväsendet som riksdagen förra året fattade beslut om var uppenbart otillräcklig och svarade inte ens mot den beslutade arbetstidsförkortningen. Det visar sig också att antalet övertidstimmar som polismän under det gångna året måste fullgöra ökat så, att det under år 1967 översteg 2,4 miljoner timmar — och då talar jag bara om det övertidsarbete som är betalt. Polisen arbetar sålunda under tidsmässigt mycket pressande förhållanden, i synnerhet i storstäderna. I Stockholm ökar bekymren inte minst genom den personalkrävande kontinuerliga ambassadbevakningen, genom de ständiga demonstrationerna och genom den kraftiga bevakning som måste till på tunnelbanestationerna och som tyvärr ändå visar sig otillräcklig. Förhållandena kunde kanske vara lättare att uthärda för polisen om den kunde känna sig ha samhällets stöd. Men beklagligtvis måste man konstatera att regeringspartiet visar ett bristande intresse för att skydda ordningsmaktens företrädare. Redan år 1958 begärde riksdagen i skrivelse till Kungl. Ma:t förslag om att polisman skall erhålla ersättning för kroppsskada som tillfogats honom under tjänsteutövning. Fortfarande väntar vi på ett sådant förslag, och trots att det föreligger en utredning i saken anser man sig av någon för mig oförklarlig anledning tydligen böra uppskjuta en lösning av frågan. En annan fråga — som vi från högerpartiets sida vid flera tillfällen har aktualiserat — är den rimliga begäran att den enskilde, som åsamkats skada på grund av brottsliga gärningar, skall få en viss möjlighet till ekonomisk ersättning från samhället för liden skada. Det är alldeles givet att det primära ansvaret bör åvila den som begått den brottsliga gärningen. Men vi skall komma ihåg att det tyvärr är alltför sällsynt att man lyckas uppspåra brottslingen i fråga. Och är det så att vederbörande uppspåras och blir dömd för brottet har han sällan ekonomisk möjlighet att gälda skadan. Därför måste det vara angeläget att samhället utan ytterligare dröjsmål löser frågan om skyldighet för samhället att ytterst svara för dylika skadeverkningar. Om så inte sker kan det nämligen uppfattas som ett uttryck för samhällets oförmåga att upprätthålla lag och ordning. Jag skall till slut, herr talman, säga något om behandlingen av intagna på anstalt. Traditionellt sett menar man att fängelsetiden skall syfta till både vakt och vård. Skulle det vara så att de vårdande synpunkterna får dominera är det uppenbart att rymningsrisken ökas. Eftersom rymningarna är ett allvarligt problem — inte minst därför att de ofta drar med sig ny brottslighet — är det angeläget att se till att inte den delen får alltför stor betoning. Skulle man å andra sidan starkt betona den vaktande synpunkten kan man naturligtvis riskera att få ett dåligt terapeutiskt klimat inom fängelserna. Det är inte uteslutet att ökade möjligheter till studier och fritidsverksamhet, besök av anhöriga och en avveckling av brevcensuren skulle kunna på ett positivt sätt bidra till en återanpassning av de intagna till ett normalt liv. Mycken kritik har riktats mot anstalten i Kumla. Den kritiken är naturligtvis i vissa avsenden både onyanserad och överdriven, men som jag ser det är det ganska klart att de principer enligt vilka de slutna anstalterna utformas tål att diskutera. Man har satsat stort på säkerheten, men fråga är om inte denna satsning ändå gått ut över möjligheterna till återanpassning. Den centrala frågan är för vilket klientel en anstalt av den typ vi har i Kumla bör vara avsedd. Skall den vara avsedd för ett normalklientel eller — vilket jag tycker — för det rymningsbenägna och farliga klientelet? Det råder emellertid olika meningar om hur anstaltsbeståndet bör se ut. Det förefaller därför rimligt att man gör undersökningar i det hänseendet för att få ett säkrare underlag för hur det framtida fångvårdsbyggnadsprogrammet skall utformas. Om man påstår att förhållandena för internerna inte alla gånger är tillfredsställande bör man beakta att de stundom är ändå sämre för de personer som är häktade. Detta ter sig ganska Ööverraskande, eftersom den som är häktad ännu inte blivit dömd för någon brottslig gärning. När därtill kommer att häktningstiderna är orimligt långa — studom, när det gäller häktade som väntar på en rättspsykiatrisk undersökning, uppgår häktningstiden till ända upp till sju gånger den lagstadgade maximitiden — förstår man att förhållandena blir ganska besvärande. Principiellt bör man hävda att en häktad inte bör utsättas för en behandling som ingriper mer i hans tillvaro än som betingas av själva frihetsberövandet. Herr talman! Jag har bara gett några exempel på missförhållanden som det med ganska enkla medel borde vara möjligt att rätta till. Vi har från högerpartiet och övriga oppositionspartier gång på gång fört fram vissa av dessa frågor. Men för att resultat skall kunna uppnås fordras givetvis också att regeringspartiet är villigt att vara med om att reformera.

Herr talman! I slutet av sitt anförande tog fru Kristensson upp bl.a. frågan om polisen. Hon hävdade bestämt att regeringspartiet visar bristande respekt för ordningsmakten och sade att statsministern var osäker i fråga om lag och ordning. Man blir litet förvånad över att sådant kan sägas här och skulle vilja veta vad meningen är.

Det betyder inte att vi inom arbetarrörelsen inte har ett gott förhållande till polisen. Tvärtom känner vi det som vår skyldighet att medverka till att de, åt vilka vi har uppdragit ett så farligt arbete, också skall märka att de har hela samhället solidariskt bakom sig när de fullgör sin uppgift att skydda oss. Jag vet inte på vad sätt vi inom arbetarrörelsen har visat bristande respekt för polismakten. Vid den senaste tidens demonstrationer har man bevittnat ett enligt min mening mycket farligt uppträdande av unga demonstranter mot polisen. Det är någonting som vi helt tar avstånd från. Fru Kristensson vill väl inte göra gällande, att regeringspartiet eller statsministern ett ögonblick skulle se sådana upplopp med välvilja? När vi har demonstrationer — vi är ändå en organisation med 100 000 medlemmar här i Stockholm — får vi våra direktiv om på vilka gator vi kan gå. Vi måste lämna Norra bantorget, ty med den utbyggnad som skett däromkring ansågs det inte vara en lämplig plats att samla en demonstration på. Vi fick finna oss i att gå från Humlegården ut till Gärdet och numera till Stadion, en kort väg och absolut inte den som vi själva skulle välja, om vi fick bestämma vår marschrutt. Naturligtvis har vi rättat oss efter direktiven. Därför är det för oss inte något märkvärdigt att även andra demonstranter skall finna sig i att lyda de order som ges av polisen när det gäller att säkra trafiken och över huvud taget göra det framkomligt i staden. Vi har ingenting till övers för dem som bryter mot de givna föreskrifterna, ty det är tradition hos oss att följa dessa. Vi ut. ser särskilda ordnirgsmän, och vi har alltid polisen i täten av vår demonstration. Jag skulle tro att vi på allt sätt har visat att vi inte är några anhängare av upplopp av den sort som har upprört allmänheten. Därför är jag förvånad över att fru Kristensson kan yttra sig så som hon gjorde. Vad gör högerpartiet utöver detta? Kan dess medlemmar svära sig fria från att ha bekanta med barn som kanske kommit vid sidan om ordningen? Kan de bevisa att alla de ungdomar, som är ute och demonstrerar och kanske beter sig som vi inte vill att de skall göra, på något sätt skulle vara närmare an knutna till regeringspartiet än till något annat parti? Undersök dem; jag är inte så säker på det! Jag tycker inte att man skall yttra sig så om andra. Alla är vi lika angelägna om att demokratin skall upprätthållas i vårt land, att ordning skall finnas och att rättigheterna för den anskilde skall bevaras. Jag vill från detta anknyta något till vad herr Gomér talade om, nämligen demokratin. Han talade om att han hade sett andra länders förhållanden och att han kände att vi i vårt land hade vunnit mycket på demokratin. Den är någonting att verkligen strida för, den är värd att bevara! I detta sammanhang skulle jag vilja säga någonting om Grekland. Jag vill tacka utrikesministern, ty jag vet att han personligen redan från början har intagit en bestämd hållning till vad som hände i Grekland. Vårt land deltog inte i det symposium som förlades till Athen. Utrikesministern tog också i går på ett markerat sätt avstånd från det som händer i Grekland och från den militärklick som har förtryckt den spirande demokratin som man där väntade skulle växa sig starkare. Från vårt håll är vi särskilt engagerade i greklandsfrågan — det är fortfarande ett blödande sår kvar i oss efter spanientragedin för mer än 20 år sedan! Många av oss i min ålder var då så djupt engagerade i vad som inträffade i Spanien att vi blir upprörda, när vi återigen ser att den demokratiska utvecklingen på en dag klipps av i en »väststat», som vi trodde tillhörde vår krets. Vi kände visserligen till att det rådde stor fattigdom i Grekland och olyckliga förhållanden, men vi trodde ändå att man kunde vänta sig en utveckling där i rätt riktning. Jag trodde, när denna tragedi timade, att vi hade ett folkuppbåd bakom vår reaktion. Vi hade det säkert också omedelbart. Men tyvärr har intresset slappnat nu. Liksom när det gällde Spanien, är det tydligen bara inom den svenska arbetar rörelsen, som man känner sig upprörd under längre tid än en vecka eller två. Det var en del röster även från annat håll som deltog i vårt första förtvivlans skri, folk som hörde hemma på folkpartikanten, men dessa har också börjat mattas. Vi har nu ungefär 3 000 greker i Sverige. Litet över 1000 av dessa befinner sig i Stockholm och de övriga är ute på andra håll — många är i Småland. Dessa greker kom ju inte hit som politiska flyktingar, utan de kom hit därför att vårt land behövde arbetskraft utifrån. De som har haft att göra med grekerna vet, att dessa tillhör ett mycket rörande folk. — De har en familjekänsla, som är alldeles märklig och som vi själva här uppe i Norden inte är mäktiga. De håller samman och de oroar sig för sina släktingar som är kvar i Grekland. Grekerna är över huvud taget ett mycket laglydigt folk. Det är alltså ingalunda någon orolig klick som har kommit hit, utan det är människor som har infogat sig väl i vårt samhälle. Det finns en grekisk kommitté som har till uppgift att samla och stödja grekerna. Det finns också en svensk kommitté för Grekland. I den kommittén ansträngde vi oss från början mycket för att få med människor från olika håll, och insamlingar har företagits. Men ser man på resultatet av insamlingarna — kommittén har fått in 80 000 kronor — finner man att det praktiskt taget endast är arbetarrörelsens egna organisationer, främst fackföreningsrörelsen, som har lämnat pengar. Jag tror det också kom en tusenlapp från några folkpartistiska ungdomar, inte mera. Jag har efterlyst Arbetsgivareföreningens intresse, TCO:s intresse, Övriga politiska partiers intresse att på något sätt stödja denna grupp folk, som inte har vållat något besvär och som iakttar lag och ordning. Tyvärr finns det inget intresse. Vi bör emellertid se deras sak som vår egen och hoppas att utvecklingen mot demokrati skall få möjligheter i deras eget land. I varje grekdemonstration ljuder ordet »demokratia». Vi vet att Grekland är det land i Europa där kulturens vagga stod, och de som kommit hit från Grekland måste betraktas som värdefulla människor. Jag är inte särskilt blöt till min läggning, men när ett rejält folk kämpar för demokrati, då måste man känna samhörighet. Jag skulle sedan vilja säga några ord om ett ämne som inte har samma stora syftning. Det gäller familjepolitiken. I går fälldes en del ironiska ord om familjepolitiken. Man menade, att det inte hade blivit vad man hade väntat. Det kan jag hålla med om. Jag tycker nog att vi borde ha gjort mycket mer för familjepolitiken. I höstas framlades ett förslag, som blev utsatt för stark kritik. Man kritiserade uppbyggnaden av familjestödet. Vi har ännu inte sett regeringens slutliga förslag, men vi vet att det skall komma i form av ett familjebostadsbidrag. I går sades det — jag tror att det var fru Nettelbrandt — att man inte borde lägga fram något förslag om familjestöd förrän man också hade familjeskatteberedningens förslag att ta ställning till. Jag har en något annan uppfattning. Jag antar att kammarens ledamöter erinrar sig den gång fru Lindström lade fram förslag om höjning av barnbidraget till 900 kronor. Just då umgicks allmänna skatteberedningen med funderingar på att åstadkomma ett stöd till barnfamiljerna, varför en hel del kritik restes mot att man höjde barnbidraget, innan man hade tillgång till skatteberedningens förslag. Alla vet hur det avlöpte. Jag måste säga att jag är tacksam för varje höjning som kommer barnfamiljerna till godo, och jag ställer mig skeptisk till förslag från skatteberedningar. Man vet aldrig om det blir något av. De blir så kritiserade att man inte vet vad som blir över. Nej, vi bör ge barnfamiljerna varje krona som regeringen är villig att avstå. Jag har därför ingenting emot att man nu ger detta utlovade stöd till de ekonomiskt sämst ställda, till flerbarnsfamiljerna och de ensamstående. Men jag vill betona, att vi väntar fortsatta utredningar och ett kontantstöd till barnfamiljerna över hela fältet av en helt annan storleksordning än den vi varit vana vid hittills. Man har länge haft familjeskattefrågan som ett roligt nummer att dra fram i alla familjepolitiska debatter. Man har hävdat att det bara är en gammaldags familjeuppfattning som hindrar en rättvis, modern särbeskattning och menat att finge vi bara en särbeskattning skulle all rättvisa därmed vara skipad. Bakom kravet på särbeskattning har l1egat behovet av mer arbetskraft, behovet av att kvinnorna i hemmen går ut i arbetslivet. Fru Nettelbrandt sade i går, att om vi införde en särbeskattning, skulle vi därmed få tre miljarder kronor mer i skatteintäkter, att man med dessa skulle kunna göra mycket just för barnfamiljerna. Hon erkände att hon inte framförde detta som ett förslag, ty det fanns hakar i det. För att man skall förstå vilka hakar som finns på ett särbeskattningsförslag skall jag fortsätta hennes resonemang. I utredningen har vi fått i uppdrag att lägga fram ett särbeskattningsförslag, och det kommer också så småningom. I princip är jag själv för ett särbeskattningsförslag. Men vi bör inte bara redovisa vilka ökade skatteinkomster som särbeskattningen ger, då vi låter alla gifta få en högre skatt och låter dem, som har en hustru hemma, få en särskilt stor höjning eller om vi låter ensamstående med barn beskattas som andra ensamstående. Man bör också säga att man får ett resultat för vissa av dessa som icke någon i denna riksdag skulle kunna tänka sig att acceptera. Herr Gomér talade om låglönegrupper och andra har också gjort det. Det kommer att visa sig att just låglönegrupperna kan drabbas av skatteökningarna, exempelvis de som bor i områden där hustrun inte har möjlighet att få något arbete och där mannen inte kan ta något slags extraknäck för att öka sina inkomster. Sådana familjer, som kanske har bara 8 000 kronor i årsinkomst, skulle — om man hade en särbeskattning som gav staten en inkomstökning av 3 miljarder kronor — få en skatteökning, med ungefär en tusenlapp eller kanske mera. För dem som kommit upp till en inkomst av 15 000 kronor per år blir skatteökningen ca 1500 osv. Även om på detta sätt erhållna skattepengar kunde läggas till ökade barnbidrag, skulle detta ändå inte innebära en verklig ökning för de låginkomstfamiljer som bara har en inkomst. Eftersom ingen kan godta ett sådant förslag får man väl erkänna att det inte är så enkelt att genom en särbeskattning skapa rättvisa och ökade bidrag till barnfamiljerna. En särbeskattning innebär så stora förändringar i jämförelse med vad som i dag gäller på skatteområdet att ingen kan helt acceptera dem. Jag ville bara komplettera med dessa synpunkter. Till slut vill jag rikta ett tack till regeringen. Jag är tacksam inte bara för att regeringen i princip tagit ställning när det gäller att inte registrera människor för deras åsikter, utan också för dess inställning i greklandsfrågan. Men jag är litet kritisk mot regeringens sätt att i vårt riksdagstryck redovisa de petita som lämnas från olika verk. Vi har visserligen fått mindre att läsa och det kan vara en lättnad, men vi har också fått mycket svårare att få reda på vad som ligger bakom regeringsförslagen. Statsverkspropositionen med bilagor är nu inte mer än hälften så tjock som tidigare, och där finns mycket krympta redovisningar för vad som ligger bakom de förslag till åtgärder man vill företa och de utgifter man är beredd att göra; och jag vet inte hur man egentligen skall komma underfund med vad regeringen grundat sina förslag på. Detta är att beklaga. Man gjorde tidigare en förkortning i statsverkspropositionen, men det berodde på Sacostrejken. Det har väl inte varit någon strejk i år! Det utgör ett hinder för demokratin att riksdagsledamoten inte har tillgång till alla de uppgifter, som har legat till grund för regeringens förslag, som vi skall förkasta eller acceptera. Regeringen är alltså inte bra i alla avseenden, men i stort sett gillar jag den.

Herr talman! Jag vill först instämma i vad fru Eriksson i Stockholm sade om den ändrade metoden vid redovisning av myndigheternas petita. Om fru Eriksson har svårigheter att nå källan och förstå verkligheten bakom det som är skrivet, måste fru Eriksson förstå att det är ännu svårare för oss i oppositionen att klara ur problemen. Detta är en verklig belastning, i synnerhet som den allmänna motionstiden är så kort. Min replik avsåg emellertid inte detta, utan det som fru Eriksson sade i anledning av mitt anförande. Jag har inte påstått, fru Eriksson, att demonstranterna skulle ha en speciell anknytning till det socialdemokratiska partiet, men jag har påstått att statsministerns framträdande i TV i anledning av vissa olagliga — observera olagliga — demonstrationer var så vagt, att det verkade som om han inte visste på vilket ben han skulle stå. Hade han uttryckt sig lika entydigt som fru Eriksson gjorde i sitt inlägg på denna punkt, skulle jag ha varit helt tillfredsställd. Kanske kan fru Eriksson påverka honom? Det är självklart att givna regler skall följas vid demonstrationerna, sade fru Eriksson. Den uppfattningen delar jag. Fru Eriksson sade vidare: »Jag vet inte på vilket sätt arbetarrörelsen visat bris tande uppslutning kring ordningsmakten.» Det kan inte heller jag säga. Jag konstaterar bara det bristande intresse, om jag tycker föreligger från regeringspartiets företrädare här i riksdagen, och det är egentligen mer intressant. Hur många gånger har vi inte från högerpartiets sida liksom från hela oppositionen försökt få till stånd en upprustning av den kriminologiska forskningen? Jag tror inte att fru Eriksson vill bestrida den väsentliga och grundläggande betydelse som denna forskning har i detta sammanhang. Hur ofta har vi inte yrkat på personella förstärkningar av polisen? Men på grund av vår minoritetsställning har vi tvingats konstatera, att dessa förslag inte vunnit riksdagens bifall. Hur många gånger ända sedan 1958 har vi inte framfört förslag att poliserna skulle få ersättning för de kroppsskador som de ådrar sig i sin yrkesutövning? Vidare har vi tagit upp frågan om målsägandes rätt till skadestånd när man utsätts för brottslig handling. Detta är bara några exempel på åtgärder som vi har föreslagit men som fallit på grund av regeringspartiets negativa inställning.

Herr talman! Jag hörde bara senare delen av fru Erikssons i Stockholm anförande nyss, och jag tyckte att hon verkade ovanligt litet stridslysten i dag. Jag känner inget behov av att polemisera mot vad hon sade i det avsnittet. Jag är inte heller särskilt stridslysten i dag, och därför skall jag förvåna kammaren med att tala om en del ting i statsverkspropositionen som jag tycker är bra; det är inte precis vår vana att göra det — vi brukar ju hålla oss till det vi tycker illa om, men jag skall vara litet originell i det avseendet. Jag tycker först och främst att det är bra att regeringen nu har beslutat sig för att göra något konkret åt problemet med Norrlands inland. Riksdagen har ju, då vi fattade beslut om 1o kaliseringspolitiken hösten 1964, givit ett bestämt löfte. Av det löftet har inte blivit någonting konkret. Först i årets statsverksproposition har några konkreta förslag lagts fram. De är inte betydelsefulla, men det är en början, låt vara att den är blygsam. Jag är tacksam för det, men vi kräver nog att fortsättningen blir av litet kraftfullare slag. Jag tycker också att det är bra att arbetsmarknadspolitiken fått betydligt ökade resurser. Som förhållandena nu är bör detta hälsas med tillfredsställelse. På ett område tycker jag att regeringen kunde ha gått längre, och det gäller upprustningen av arbetsförmedlingens personella resurser. Erfarenheten under den senaste tidens företagsnedläggelser har ju visat att ökad personal behövs inte minst för de arbetskrävande och individuellt utformade insatser som syftar till att hjälpa den rest av arbetslösa som uppstår sedan de vanliga medlen utnyttjats. Den utgörs oftast av den äldre arbetskraften, människor som närmar sig pensionsåldern. Vi tycker då att samhället bör ha råd och skyldighet att tillse att dessa inte blir offer för rationaliseringsåtgärder och strukturförändringar inom industrin. En väl utbyggd arbetsförmedling med goda personalresurser är en förutsättning för att detta arbete skall bli möjligt. Medan jag är inne på arbetsmarknadspolitiken kan jag inte neka mig nöjet att erinra kammaren om några av de förslag som vi framställde i vår motion om arbetsmarknadspolitiken i fjol och om det öde som mött dessa förslag under det gångna året. Vi föreslog för det första att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle begära att arbetsmarknadsstyrelsen uppmanas ingå i förhandlingar med berörda organisationer rörande avtal om förlängning av varseltid. Vi ville alltså inte ha en lagstiftning men vi ville ha en frivillig uppgörelse om en längre varseltid. Riksdagen gick inte med på att skriva till Kungl. Maj:t om detta, men i årets statsverksproposition får vi läsa att inrikesministern nu givit arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att åstadkomma sådana förhandlingar. Vi kan alltså säga att motionen på den punkten har bifallits av regeringen. För det andra föreslog vi att riksdagen skulle begära förslag om förbättring av statsbidragsgivningen till företagsutbildning av äldre arbetskraft, innebärande att statsbidrag skall utgå efter samma regler som för handikappade. Denna motion skrevs under motionstiden i januari. Senare under riksdagen framlade regeringen en proposition om tilläggsstat II där denna åtgärd föreslogs. I detta fall biföll alltså regeringen vår motion innan riksdagen hann avslå den, vilket onekligen är ännu trevligare. För det tredje föreslog vi att riksdagen skulle begära förslag om utvidgning av försöksverksamhet med näringshjälp till två eller flera handikappade som gemensamt startar ett företag till att omfatta även ensamstående kvinnor som på grund av ålder eller lokal bundenhet är svårplacerade på arbetsmarknaden. Det ville riksdagen inte heller vara med om. Arbetsmarknadsstyrelsen återkom med förslaget i år, och i år har regeringen tagit upp det. Dessa exempel visar tydligt att det är väsentligt enklare att få motioner bifallna i kanslihuset än att få dem bifallna i riksdagshuset — det är en erfarenhet som vi har gjort tidigare också. Jag väntar mig inte att något statsråd skall erkänna detta. De brukar med den mest troskyldiga min kunna försäkra att folkpartiets motioner inte haft något som helst inflytande på deras handlande. Det finns såvitt jag vet bara ett undantag, men då var det ju inte fråga om att lägga fram ett förslag utan om att ta tillbaka ett förslag. Om jag sedan skulle säga några ord om bostadspolitiken så vill jag närmast gratulera inrikesministern; det har bli vit ett stort antal påbörjade lägenheter i år, och, vad som är nästan ännu bättre, fördelningen under året är nästan perfekt. Skillnaden mellan 1966 och 1967 framgår klarast om man jämför fjärde kvartalets siffror. Under fjärde kvartalet 1966 igångsattes 42 procent av det årets igångsättning. 1967 igångsattes endast 20 procent under detta kvartal. Fördelarna med den fördelning som uppnåtts under 1967 redovisas i statsverkspropositionen, och finansministern tog också upp dem. Det är kanske ofint att erinra om vad vi har förlorat under de två år då igångsättningen varit underhaltig och illa planerad, men att igångsättningen blev så misslyckad icke endast under ett år utan under två har vi ändå litet svårt att glömma. Men jag anser inte att det är möjligt att i denna debatt tala om bostadsfrågan och att därvid förbigå frågan om hyresregleringen och den föga ärorika behandling som den frågan blev föremål för under höstsessionen. Det som då inträffade skadade väl regeringens anseende och man kan väl också säga att det skadade riksdagens anseende. Det bör väl därför vara en angelägen uppgift för både regering och riksdag att fortast möjligt dra upp riktlinjerna för en fortsatt och mindre virrig politik på detta område. Under debatten om hyresregleringen i december fick vi ju lyssna till en rad besynnerliga påståenden från regeringshåll. Jag anser att statsministern tog priset, när han påstod, att regeringen och mittenpartierna företrädde två oförenliga principiella ståndpunkter, som var så oförenliga, att avståndet mellan mittenpartierna och regeringspartierna hade blivit större än det någonsin tidigare hade varit. Det är en fruktansvärd överdimensionering. Vad som skilde var egentligen nyanser i en bedömning. Det gällde dessutom en bedömning som är utomordentligt svår och som är behäftad med all den skröplighet som måste vidlåda framtidsbedömningar av detta slag. Jag tycker emellertid att man från regeringens sida hade rätt i ett avseende, och det är att hyresregleringens avveckling är en besvärlig och känslig åtgärd som förutsätter en långtgående enighet mellan partierna för att kunna genomföras på ett fördelaktigt sätt. Finansministern jämförde i går i det avseendet hyresregleringens avveckling med omläggningen till högertrafik och försvarsfrågan. Jag tycker jämförelsen har rätt mycket för sig, även om det nu synes mindre angeläget med enighet i försvarsfrågan. Jag tror emellertid att hyresregleringens avveckling förutsätter enighet i stora drag, om denna besvärliga omläggning skall kunna ske hyggligt. En sådan enighet fanns i höstas, om man bortser från kommunisterna och en och annan ledamot av den socialdemokratiska gruppen. De små detaljändringar som mittenpartierna föreslog ändrar på intet sätt det läget. Sedan råkade emellertid regeringen bli skrämd. Det är inte som finansministern sade i går så, att det var folkpartimotionerna som skrämde allmänheten, utan det var regeringen som blev skrämd. Därför blev inte enigheten utnyttjad. Den fick inte resultera i ett beslut. Nu är läget ett annat. Voteringen i höstas visar ju att den enighet som fanns tidigare inte finns kvar nu. När jag säger att den enigheten är nödvändig innebär det, att jag hyser föga sympati för eventuella motioner som nu kan läggas fram om bifall till den återtagna propositionen, om det nu skulle vara några som har planer på sådana motioner. Jag tror att som läget nu är skulle ett beslut om hyresregleringens avveckling, om det fanns möjlighet att genomföra ett sådant beslut, vara en ganska äventyrlig sak. Men riksdag och regering kan ju därför inte vara overksamma på detta område. Centerpartiledaren var i går inne på frågan, och han antydde en utväg, som jag har starka sympatier för och som innebär, att man skulle genomföra en ny hyreslagstiftning. I denna hyreslagstiftning skulle man inta vissa nya garantier för hyresgästerna. Sedan detta är gjort, skulle man återuppta och fortsätta den regionala avvecklingen i väntan på att den enighet skall uppstå som gör det möjligt att på nytt ta upp frågan om avveckling över hela landet. Kanske jag kan gå in på dessa tankegångar litet närmare, därför att jag tycker, att det ligger rätt mycket i dem som en utväg ur detta dödläge. Det finns, såvitt jag förstår, ingenting som hindrar, att den provisoriska lagen om besittningsskydd ersättes med en permanent lag i enlighet med det förslag som lades fram i höstas. Det blev ingen betydelsefull reform. Skillnaderna mellan den nu gällande lagen och den som föreslogs är inte så stora. Besittningsskyddet har ju heller ingen betydelse annat än där hyresregleringen är avvecklad och reformen får därför, om den nu genomförs, endast en ganska begränsad betydelse. En annan och kanske betydelsefullare fråga gäller hyresgästernas rätt till reparationer. Hyresgästernas riksförbund har i ett yttrande framhållit, att det hos vissa fastighetsägare föreligger en påtaglig benägenhet att eftersätta den service hyresgästerna bör kunna fordra. Jag tror att detta tyvärr är sant. I vissa fall kan det väl till nöds försvaras, därför att hyran från början råkat bli låst vid en nivå som ger ett obetydligt utrymme för reparationer. En hyresvärd får ju inte heller enligt hyresregleringslagen tillstånd till hyreshöjning på grund av reparation, utan han måste göra grundförbättringar för att få höja hyran. Detta förhållande har i vissa uppmärksammade fall lett till att fastighetsägaren för att åstadkomma grundförbättringar i lägenheterna satt in exempelvis frysskåp, som vederbörande hyresgäst inte alls ville ha, men underlåtit att göra den reparation som önska des. Orsaken är helt enkelt den att den förstnämnda åtgärden ger rätt till hyreshöjning men inte reparationer. I den proposition som regeringen gjorde historisk genom att återta den föreslogs skärpning av bestämmelserna i fråga om hyresvärdens skyldighet att reparera, men detta förslag anknöts i propositionen till hyresregleringens avveckling. Det framhölls att frågan om hyresvärdens underhållsplikt skulle i viss mån komma i ett nytt läge genom övergången till en friare hyresmarknad. Avvecklingen av hyresregleringen kan leda till hyreshöjningar i en del fastigheter, särskilt i det äldre fastighetsbeståndet, hette det i propositionen. Vi minns ju att statsministern för en häpen kammare förklarade, att regeringen inte räknade med några egentliga hyreshöjningar i tätorternas äldre bestånd, medan det däremot skrivits någonting helt annat i propositionen. Där står det vidare att det självfallet är ett berättigat önskemål, att de ökade intäkterna används för reparationer i sådana fall där fastighetsunderhållet är eftersatt. När fastighetsägaren genom hyreshöjningar får ekonomiskt utrymme för erforderliga reparationer skall hyresgästen inte längre behöva finna sig i att underhållet eftersätts eller att han själv nödgas bekosta reparationen. Man kan inte dra någon annan slutsats av denna skrivning än att regeringen utgått från att den skärpta bestämmelsen om reparationer kunde genomföras endast om hyresregleringen avvecklas — i varje fall tycker jag att denna slutsats ligger närmast till hands. För min del anser jag att riksdagen, om den antar en ny hyreslag, bör låta den föreslagna paragrafen om reparationsskyldighet ingå i den nya lagstiftningen. Den bör i varje fall tillämpas där hyresregleringen är avvecklad och där den framdeles avvecklas. Det är kanske litet svårare att utan närmare undersökning ta ställning till frågan om den bör träda i kraft även i orter där hyres regleringen fortfarande gäller. Den saken bör prövas grundligt innan man tar ställning. Möjligen kan man överväga en uppmjukning av hyresregleringslagen, så att hyresvärden efter en grundligare reparation skulle kunna få hyran prövad av hyresnämnden. Jag menar inte att en utförd reparation utan vidare skall ge rätt till hyreshöjning. I många fall är väl den utgående hyran tillräckligt hög för att räcka till en hygglig reparationsstandard, och då finns det inga skäl för hyreshöjning. Jag tycker emellertid att hyresvärden möjligen skulle ha rätt att efter en sådan reparation få hyran justerad uppåt, om hyresnämnden finner justeringen befogad. Jag anser att ett system som ger hyresvärden något större utsikter att få hyran justerad uppåt efter en grundlig reparation, utan grundförbättring, är bättre än ett system som lockar hyresvärden att göra icke önskade grundförbättringar. Min slutsats blir alltså att paragrafen om skärpta bestämmelser om reparationsskyldighet bör ingå i den lagstiftning som antages att i första hand gälla på orter där hyresregleringen avvecklats, möjligen över hela landet. I propositionen fanns också medtaget hyreslagstiftningskommitténs förslag om rätt för hyresgäst att få förstagångshyran prövad av hyresnämnd. Den rätten har enligt min mening stor betydelse, om hyresregleringen avvecklas medan det alltjämt råder bostadsbrist. Då är nämligen risken att den överefterfrågan som finns i orter med bostadsbrist kommer att söka sig till de ledigblivna lägenheterna, där det inte finns några hyresgäster med besittningsskydd. Hyresvärden kan då ta ut vilken hyra som helst, om hyresregleringen är avvecklad. Har vi en lag som ger rätt till förstagångsprövning och nedsättning av oskäligt hög hyra, så bör detta vara en säkerhet för att vi inte där får några chockhöjningar. Även det förslaget bör enligt min mening tagas med i en ny hyreslag och tillämpas undan för undan som hyresregleringen avvecklas på orter med bostadsbrist. Mitt resonemang leder alltså fram till ungefär följande rekommendation. Regeringen bör föreslå riksdagen att anta en ny hyreslag, som skall innehålla bl.a. följande: 2. Skärpta bestämmelser angående hyresvärds skyldighet att utföra reparationer, att i varje fall gälla i områden där hyresregleringen avvecklats, möjligen över hela landet. 3. Bestämmelse om rätt för hyresgäst att vid förstagångsuthyrning få hyran prövad av hyresnämnd. Denna bestämmelse skall gälla vid hyresregleringens avveckling på orter med kvardröjande bostadsbrist. Om en lag av detta slag genomföres, innebär det en betydande förstärkning av skyddet för hyresgästen mot oberättigade hyreshöjningar, och då bör den regionala avvecklingen av hyresregleringen kunna återupptagas och tack vare de införda spärrarna genomföras i snabbare takt. En sådan regional avveckling skall då fortgå till dess det blir möjligt att nå enighet om hyresregleringens avveckling över hela landet. Det är regeringens skyldighet att genom förhandlingar skapa möjligheter för ett beslut om en sådan avveckling. Orkar inte den nuvarande regeringen det, får det bli en uppgift för den efterträdande regeringen. Men jag anser att ett parti eller en partikonstellation som förfogar över exempelvis 52 procent av rösterna inte kan genomföra en avveckling av hyresregleringen, om detta möter bestämt motstånd från ett parti eller partier, som förfogar över 48 procent av rösterna. Hyresregleringens avveckling är en alltför känslig åtgärd för att sättas i gång i ett sådant läge.

Herr talman! Det har i vårt land gjorts stora ansträngningar för att bere da ungdomen utbildning. I första hand har de ungdomar som tänker ägna sig åt teoretiska yrken fått sina utbildningsmöjligheter förbättrade. Detta gäller alldeles särskilt för de ungdomar som kan bo hemma under sin utbildningstid. Det är också ett känt faktum att en lägre procent av de ungdomar som bor på inackorderingsavstånd från utbildningsanstalt vidareutbildar sig. Benägenheten att studera är, med andra ord, mindre hos ungdom i glesbygden. Detta är någonting som man måste observera och försöka komma till rätta med. Vi måste sålunda försöka förbättra möjligheterna till vidareutbildning för den ungdom som bor på inackorderingsavstånd från utbildningsanstalterna. Då det gäller utbildningen för praktiska yrken har det vid många tillfällen nämnts att vi väntar på en proposition. Enligt årets statsverksproposition kommer vi också att få oss förelagd en proposition om reformering av yrkesskolan. Den innebär i sin tur säkerligen att vi under denna riksdag kommer att få ägna mycken uppmärksamhet åt den praktiska yrkesutbildningen, och det behövs. Skall vi kunna hävda oss i konkurrensen på exportmarknaden är vi i hög grad beroende också framdeles av väl utbildade yrkesarbetare. För övrigt är denna utbildning ett stort intresse med hänsyn till att alla inte kan ägna sig åt enbart teoretiska yrken. Alla passar inte för sådana. Men även de som ägnar sig åt praktiska yrken är betydelsefulla i samhället. Trängseln framför skolportarna är stor. I grundskolan tävlar, ja hetsas eleverna många gånger för att erhålla tillräckligt med poäng för att kunna komma in på utbildningsanstalter och fortsätta med högre studier. Grundskolan är den skola, om vilken man, när den infördes, sade att den skulle bli fri från hets och jäkt, en skola där våra barn kunde få lugn och utvecklas alltefter anlag och förutsättningar. Det har inte blivit så. I mycket beror detta på föräldraambitionen. Föräldrarna söker på allt sätt medverka till att deras barn skall få utbildning i teoretiska yrken. Det motiveras med att barnen, när de kommer ut i förvärvslivet med en sådan utbildning mycket ofta får bättre lön och bättre arbetsförhållanden. Något som därtill betyder synnerligen mycket när yrkesvalet görs och som man enligt min mening har anledning att beklaga är, att den som utbildar sig till ett praktiskt yrke och ägnar sig åt detta inte bland allmänheten får samma sociala anseende som den som tillhör de s.k. manschettyrkena. Genom de förbättrade utbildningsmöjligheter som skapas för ungdomen vidgas ofta klyftan mellan äldre och yngre när det gäller kunskaper och utbildning. De äldres utgångsläge på arbetsmarknaden blir lätt sämre än de yngres just på grund av den utbildning som de yngre har fått. Det händer inte så sällan att man får höra de äldre klaga över att de unga intar en något överlägsen attityd mot dem av den orsak jag nu nämnt. Ändå har de unga fått förmånen att utbilda sig tack vare de äldres arbete och omtanke. Det skulle vara tacksamt om ungdomarna ville förstå och lära av det som jag nu påpekat. Brytningstiden mellan gammalt och nytt liksom mellan generationerna har väl alltid funnits, och det har väl också alltid uppstått problem i detta sammanhang. Men i vårt starkt föränderliga samhälle framträder detta problem med en sådan styrka att det måste vara angeläget att vi försöker att på olika sätt medverka till att de äldre erhåller utbildning för sin yrkesutövning. Glädjande nog är också intresset för vuxenutbildningen stort. I samband med denna vuxenutbildning ställs emellertid olika krav både på den enskilde och på samhället. För den enskilde innebär det en stor om ställning när han eller hon efter flera år i förvärvslivet skall bryta upp och sätta sig på skolbänken. Detta bör klargöras för dem som har för avsikt att bedriva studier i form av vuxenutbildning eller fortbildning. Dessutom är det viktigt att vederbörande kan få sin studielämplighet tillförlitligt prövad. Man kan visserligen komma långt med energi, ambition, noggrannhet och organisation, men just själva studieförmågan spelar ändå en synnerligen stor roll. Så har vi den ekonomiska sidan av saken. Också därvidlag ställs stora krav, men studiebegåvningarna skall inte såsom vuxenstuderande hållas tillbaka av ekonomiska skäl. Det är min förhoppning att vad den enskilde lärt under sitt arbete framdeles skall tillmätas stor betydelse både när det gäller tillträde till högre studier och när det gäller tillsättning av olika tjänster. Det gäller ju om den sökande har förutsättningar att kunna följa och tillgodogöra sig den undervisning som lämnas och som han behöver för att kunna klara det arbete som han har intresse och fallenhet för. Och när det gäller tjänster måste också vunnen erfarenhet i ett arbete tillmätas betydande värde. Vunnen erfarenhet spelar nämligen stor roll i det praktiska livet. En mycket viktig fråga för skolarbetet är frågan om ordning och reda i skolan. Enligt min mening är en av de främsta förutsättningarna för att kunna åstadkomma goda resultat i skolarbetet just att ordning och reda råder. Jag anser att vi alltför länge har avstått från att tala om skoldisciplinen. Vi har trott att allt är väl ordnat på detta område. Och i de fall då det inte gått att komma ifrån att det hade varit önskvärt med bättre ordning i klassen har skulden mycket ofta lagts på läraren ensam. Alltför ofta skylls det på läraren när önskvärd ordning inte råder i skolan — man säger då gärna att han eller hon inte är kompetent för sin läraruppgift. Detta tycks vara en utbredd uppfattning. Föräldrarna skyller på läraren och en bred allmänhet stöder dem. Också lärarkoleger emellan lär det förekomma att man resonerar på detta sätt. Den enskilde läraren vill eller vågar ibland inte erkänna att han eller hon har svårigheter på området. Möjligen kan också andra skäl anföras än de jag här nämnt till att lärarna inte vill tala om sina svårigheter. Då säger man, att hålls det bara stimulerande lektioner blir eleverna lugnare och disciplinsvårigheterna försvinner. Naturligtvis har det sin betydelse att lektionerna är stimulerande, men vi måste komma ihåg att alla ämnen inte är lika intressanta för alla elever. Att se till att lektionerna blir stimulerande är sålunda inte den enda lösningen. — Många gånger är det dock så att det blir större ro i klassen om de bråkiga eleverna kan få ägna sig åt vissa praktiska sysselsättningar — slöjd, teckning, musik 0. s. v. Detta är en viktig fråga för lärarna men givetvis i lika hög grad för eleverna. De flesta av dem vill ha ordning och reda i skolan och vill lära sig det mesta möjliga. Självfallet skall det inte bestridas att det kan vara skillnad på lärarnas förmåga att undervisa. Det är helt naturligt att olikheter förekommer — det är mänskligt. Men man kommer till orimliga slutsatser om man bara skyller på lärarna när det är disciplinsvårigheter i klassen. Vi måste eftersträva samarbete mellan skolan, hemmet och samhället. Lärarna får inte stå ensamma när det uppträder bråkstakar i klassen. Nu anser jag naturligtvis inte att den gamla skolan skall tillbaka — den skola där klassen tvingades hålla så tyst att man kunde höra en knappnål falla. Sådana förhållanden vill vi inte ha åter, och självfallet vill vi inte heller ha tillbaka den tid då läraren begick både fysiska och psykiska brott mot eleverna. När nu disciplinfrågorna tagits upp kan jag inte underlåta att framhålla att frisläppandet av starkölsförsäljningen inom vissa försöksområden absolut inte kan vara någonting som främjar ordningen i skolorna. Jag bor i ett av de län där denna frisläppning ägt rum. Även om det inte förekommer anmälningar från polisen och barnavårdsnämnderna om att vi har så stora problem, som omvittnades i debatten i medkammaren tidigare i dag, kan det inte vara på det sättet att denna försäljning främjar möjligheterna att upprätthålla ordningen. Mycket kunde sägas om detta, men jag avstår från att säga mer denna gång. Det har sagts att vi skall arbeta för att åstadkomma demokrati i skolan i stället för disciplin. Javisst, men demokrati i skolan förutsätter också ansvar — ansvar hos våra lärare och elever och, det vill jag tillägga, hos målsmännen. Jag har svårt att inse att man endast skall tala om lärare och elever. Målsmännens inställning till skolan har också betydelse. Visst skall vi sträva efter ett gott förhållande mellan lärare och elever, visst skall eleverna våga tala med sina lärare, framföra sina bekymmer och få råd och hjälp. Sådana företeelser skall stödjas, men de är inte alltid tillräckliga. Naturligtvis kan man påtala dessa förhållanden, det är det första man kan göra. Men man måste också försöka lägga fram förslag för att åstadkomma förbättringar. Det torde inte vara lätt att komma med patentlösningar, men jag anser det självklart att den lärare som har problem med sin klass öppet skall få diskutera dessa med sin chef och gärna också med kolleger och målsmän. Det skall vederbörande få göra utan att bli ansedd som en dålig lärare. Läraren skall ha rätt att få hjälp. Hjälpen kan bestå i att en lärare som har större erfarenhet och som kanske även i övrigt är utrustad med egenskaper som ger bättre förutsättningar att hålla ordning i klassen får bistå. Men hjälpen kan också bestå i att de bråkiga får komma under läkarvård. Det kanske behövs en psykolog, men det kanske räcker med att ta reda på elevens hemförhållanden. Lärarna kan också hjälpas genom att det inrättas observationsklasser eller kliniker. Dessutom kan det visas större förståelse för att det finns kriminella barn. Den gruppen är inte stor, men den finns. Det gäller att utröna om det i klassen finns sådana och — i så fall — låta dem bli föremål för särskilda omsorger. Vore det så att man ville mera allmänt beakta de här förslagen skulle mycket vara vunnet. Jag kan fortsätta att ge uppslag. Jag tror att tekniska hjälpmedel i samband med undervisningen spelar sin roll. Detta gäller inte minst för de äldre och skoltrötta eleverna. Lektionerna blir ofta mer intressanta när tekniska hjälpmedel används, och därmed kan man få lugn och ro i klassen. Tyvärr saknar många lärare intresse eller utbildning för att använda dessa tekniska hjälpmedel. De som kan och vill klagar ofta över att det saknas program som passar för sådan undervisning. Dessa förslag betraktas kanske inte som några nyheter, men jag har ändå velat framföra dem, därför att jag anser att de beaktas alltför sällan. Jag övergår till eit annat område på skolans fält. I vårt land har under det senaste decenniet byggts väldigt många skolhus, stora och dyra — enligt mångas mening alltför dyra — sådana. Därför har man också talat om skrytbyggen. Något kan det kanske ligga i det. Mycket beror givetvis på vad man jämför med. Jag tror emellertid att man ute i kommunerna försökt göra det bästa möjliga. Man har rest omkring för att ta reda på hur det byggs på andra håll, och man har försökt lära av andras eventuella misstag. Man har anlitet arkitekter, och man har från skolöverstyrelsen begärt råd och hjälp. Jag kan därför inte sälla mig till dem som klankar på kommunerna för skrytbyggen. Däremot tycker jag att det har givits alltför litet bistånd av dem som kunde ha väntats ge hjälp för att hålla kostnaderna nere. Staten har inte satsat några större summor på utvecklingsarbeten när det gäller skolbyggnader. Det är också bekant att såväl arbetslöner som material är betydande faktorer att räkna med när det skall byggas skolor. Förra året anmälde skolöverstyrelsen att den hade för avsikt att i princip inte tillåta s.k. överkostnader i samband med skolbyggen. Man skulle alltså inte få gå utanför statsbidragsramen, för att använda ett vanligt uttryck. I år upprepar skolöverstyrelsen denna förmaning. I princip säger regeringen att det är riktigt att på den punkten hålla igen. Man talar vidare om att man är beredd till förhandlingar med kommunförbunden. Ingen kan ha någonting emot att det sparas också på detta område, men lokalerna får inte bli sämre eller dyrare i drift och underhåll om man gör dem billigare att uppföra. Det är synnerligen viktigt att lokalerna är ändamålsenliga. Det skall emellertid inte anses vara uteslutet att kostnaderna kan nedbringas utan att skollokalerna blir sämre för det. Inte heller behöver de därför bli mindre trivsamma eller dyrare i underhåll och drift. Säkerligen kan det göras förbättringar. Jag tror att det är nödvändigt och lönsamt att satsa på utvecklingsarbeten i fråga om skolbyggnader och skolinredningar, och jag hoppas att skolöverstyrelsen skall få medel för detta ändamål. Det kan vara en god affär för samhället. Denna fråga har utomordentligt stor betydelse, ty man kan anta att det, därest vi inte får några förändringar i byggnadstakten och inte kan uppnå avsevärda rationaliseringsvinster i fråga om såväl skolbyggnader som inventarier och även när det gäller skolans inre arbete, föreligger risker att vi får svårigheter att genomföra reformerna på skolans område. frågan om klasstorlekarna upp till behandling. Som förhållandena är skall det näppeligen anmärkas på att det görs försök att hålla fulltaliga klasser. Det måste dock beaktas att om skolberedningens beräknade klassmedeltal skall uppnås överallt, innebär det av alla tecken att döma att många elever på landsbygden — framför allt glesbygdens och öarnas barn — får alltför långa och tröttande resor. Enligt min mening är det för mycket när de tvingas till över 45 minuters enkel resa. Detta kan innebära att vi förlorar något av det väsentligaste med skolgången. Jag vill verkligen understryka önskvärdheten av att denna synpunkt beaktas. Det är också nödvändigt att barnen inte ansträngs alltför mycket med att gå eller cykla långa sträckor fram till den väg där skolskjutsen passerar. Vi blir också upplysta i statsverkspropositionen att man utreder hur större elevtäthet i yrkesskolan skall kunna uppnås. Minimiantalet elever är nu åtta och man önskar höja det till tolv. Detta antal kan vara svårt att nå i glesbygder. Därför kan det vara lämpligt att det där lämnas dispenser för att man skall kunna få i gång dessa yrkeskurser. Sedan flera år förekommer praktisk yrkesorientering i grundskolan. Om man skall uppnå goda resultat behövs det enligt propositionen en god samverkan mellan skolan, arbetsförmedlingen och företagaren. Jag är övertygad om att detta är riktigt, men jag kan strax anmäla ytterligare två parter, nämligen eleverna och deras målsmän. Det är riktigt att det också är mycket viktigt att eleverna får god handledning, så att det skall lyckas med denna praktiska yrkesorientering. Jag hälsar med tillfredsställelse att en försöksverksamhet för utbildning av handledare för de s.k. pryoeleverna skall komma till stånd. Nu skall vi få en försöksverksamhet på detta område. Det finns säkert flera olika sätt att pröva vid utbildningen av dessa handledare, såsom korrespon denskurser, etermedia, praktiska övningar under erfaren ledning, o. s. v. Herr talman! Detta är några av de frågor på skolans område som jag har velat omnämna till dagens protokoll.

Herr talman! Allt flera människor i vårt land frågar sig i dag: Vad är det egentligen som håller på att hända? Vad är det som dirigerar utvecklingen? Vem är det egentligen som styr? Mycket händer, som de allra flesta tar avstånd från, men det fortsätter i alla fall att hända. När man reser omkring mycket och deltar i debatter runt om i landet, lär man sig så småningom hur vårt folk tänker. Svenskarna är ett sunt folk, ett till allra största delen klokt folk Uttrycket »die dummen Schweden» har måhända haft fog för sig tidigare, men det har det inte längre. Allt fler genomskådar nu den påverkan av vårt folk, och då särskilt dess ungdom, som nu försiggår. Ungdomen är i sig själv hygglig, men den är av naturliga skäl särskilt lättpåverkad. Vi får inte glömma att vår ungdom är vår framtid! Vad är det då egentligen som sker? Det synes firnas krafter som söker påverka olika områden som har med ungdomens karaktärsfostran att göra. Det förekommer provocerade sammanstötningar mellan polisen och särskilt ungt folk som — många gånger rotlöst — driver omkring och »hakar på» än här och än där. Härigenom undermineras respekten för vår poliskår, den kår som utgör den yttersta utposten i kampen för lag och rätt. Föräldraauktoriteten undergrävs på olika områden. Det sägs att barnen måste få bestämma själva hur de skall ha det. Det skall inte finnas några spärrar, det skall inte finnas några normer; barnen måste få utvecklas fritt! Och hur har det blivit med lärarauktoriteten? Herr Mattsson har talat en del om detta alldeles nyss. Alltmer har den uppfattningen börjat vinna insteg, att det är eleven som skall bestämma hur läraren skall vara. Hur har det gått på undervisningens område och på fostrans? Skolan skall ju också vara fostrande. Vad är det som gör att man från regeringshåll accepterar ett sådant läromedel, även om det bara är bredvidläsningslitteratur, som »Samspel» utgör? Man accepterar detta så till vida att det är varje skolstyrelse som skall avgöra om den boken skall ligga till grund för undervisningen. Hur många har egentligen klart för sig vad som verkligen står där? Jag har tidigare haft denna bok uppe till diskussion, men kapitlet är därmed ingalunda avslutat, kanske bara påbörjat. Hur många vet att det i den boken, riktad till bl.a. 13 åringar, står följande: »När?» — det är alltså en fråga om när sexuellt samliv skall kunna inledas. »De flesta människor startar ett sexuellt samliv därför att de tycker om varandra och dras till varandra. Somliga börjar tidigt — i de lägre tonåren — medan det för andra inte känns naturligt förrän senare. Man kan inte säga att det ena är rätt och det andra fel. Det finns inga färdigklippta mönster, efter vilka alla kan leva. Man får försöka förlita sig på sitt eget huvud.» En trettonåring ska alltså här förlita sig på sitt eget huvud!

Varför måste vi acceptera en sådan bok som måste medverka till att undergräva respekten inte bara för lagen utan också för äktenskapets helgd? De flesta, de allra flesta föräldrar och andra vårdnadshavare, vill inte ha barnen uppfostrade efter de linjerna. De flesta unga människor vill inte heller bli uppfostrade efter dessa linjer. De är själva ganska klarsynta, och de kämpar och arbetar för att komma fram till det som just kan skapa förutsättningar för inte bara deras egen lycka utan också den livspartner som de en gång väljer. Varför lånar sig massmedia till någonting som är motsatsen till en hjälp? En ung flicka skrev i november till radiodoktorn, beskrev sitt liv som förstört därför att hon hade levat i lösa sexuella förbindelser med många olika pojkar. Hon bad doktorn att uppmana flickor som kom till honom för att få preventivmedel att säga till dem att de inte skulle leva så. Doktorn svarade att han inte riktigt tyckte som hon och gav i stället en lektion om preventivmedel. Det var ju inte alls det som frågan gällde, det var precis tvärtom. Hur kan regeringen acceptera att en sådan film som »Nyfiken — gul» över huvud taget får passera över filmdukarna? I vilket syfte har den tillkommit? Det är väl ändå ingen som tror att den kommit till för sitt politiska innehåll. 15-åringar är inte betjänta av att något så nyanserat, högt och positivt som sexuallivet visas på ett så onyanserat och grovt sätt. Och ingen vill väl bestrida, att särskilt ungdom och barn tar intryck av film. I en av aftontidningarna i går fanns en annons med bl.a. följande innehåll: » Vilgot Sjömans flickfynd i ”Nyfiken — blå” säger i Se: Han har rätt när han visar allt.» Vart vill man egentligen komma med allt detta? Vi har en lag om religionsfrihet, men hur har det i själva verket blivit? är vi inte på väg in i religionslöshet, för att inte gå ännu längre och fråga oss, om det inte redan har börjat sprida sig en kristendomsfientlighet, som tar sig uttryck i förakt mot såväl respekten för Gud själv som för kristna normer. Våra barn är inte betjänta av att på sina frågor få motfrågor: Vad tror du själv? Vad tycker du?

Inte bara yttre trygghet utan kanske framför allt inre trygghet. Svaret kommer ganska direkt i olika former: ungdomsalkoholism, narkotikamissbruk, ungdomskriminalitet och promiskuitet bland barn och ungdom. Regeringen har fått sin uppmärksamhet riktad på allt detta genom många opinionsyttringar från klarsynta och framsynta grupper eller enskilda i vårt land. Det är väl inte demokrati när de allra flesta i ett land påtvingas utslag av eller tvingas acceptera en utveckling i en viss bestämd riktning. De flesta här i landet vill ha normer för sina barn, vill ha en sund föräldraauktoritet som hjälp för barnen, som de ju har ansvaret för. De vill ha en sund skoldisciplin som skapar harmoni och trivsel i skolarbetet, de vill ha en klar, positiv kristendomsundervisning. Vårt rättssamhälle bygger dock på en kristen kultur. Vi vill ha film, som framställer det i djupaste mening positiva även när det gäller sexualiteten och som framställer detta på ett för individen taktfullt sätt. Vi vill ha en sexualundervisning helt i linje med Har vi här i Sverige anledning att förvänta, att regeringen kommer att med verka till att vända strömmen?